Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig dels om jag anser att det är rimligt att försvaga säkerhetskontrollen av elmateriel därför att det finns sådana påtryckningar från EG, dels hur jag ser på den allmänna tendens som finns att harmonisera olika svenska bestämmelser med EG ländernas för att på detta sätt undanröja handelshinder. Jag skulle vilja börja med att redovisa bakgrunden till att frågan om säkerhetskontroll av elektrisk materiel, den s.k. S-märkningen har utretts. En stor del av den obligatoriska provning i Sverige som är betingad av risk för liv, hälsa och säkerhet sker vid s.k. riksprovplatser inom ramen för lagen om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. För elektriska hushållsartiklar och viss installationsmateriel har regeringen utsett Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten AB att vara riksprovplats. Provningen sker mot bakgrund av säkerhetsföreskrifter från flera myndigheter, främst dock statens energiverk. Vad gäller S-märkningen förbereddes en översyn redan år 1984. Vid denna tid intensifierades kontakterna mellan EG och EFTA, och från svensk sida deltog man vid flera tillfällen i uttalanden om vikten av att undanröja tekniska handelshinder mellan EFTA och EG-länderna. Ett sådant tillfälle var EFTA:s statsministermöte i maj 1984. Under de möten som skedde mellan EFTA och EG ställdes från EG frågan om man från EFTA-länderna skulle vara beredd att anpassa den nationella kontrollordningen till en ordning liknande den som råder inom EG för viss elektrisk materiel, det s.k. lågspänningsdirektivet. Förfrågningen föranled de att kontrollordningen sågs över i alla EFTA-länder. För svenskt vidkommande ledde frågeställningen till att frågan om elmaterielkontrollens framtida utformning kom att vidgas. En särskild utredning tillkallades i maj 1985. Utredningen avgav vid årsskiftet 1985/86 betänkandet ”Effektivare kontroll och underlättad handel”. Förslaget har remissbehandlats, och ärendet bereds för närvarande inom industridepartementet. I utredningens direktiv ingick förutsättningen att kravet på produktsäkerhet inte fick eftersättas. Utredningen har från denna utgångspunkt föreslagit en viss omstrukturering av kontrollresurserna som syftar till att höja säkerheten i vissa avseenden. Förslaget innebär vidare att den till SEMKO knutna S-märkningen behålls men möjlighet öppnas till att godta också annat sätt att styrka produktsäkerheten. Flera frågor i förslaget återstår att diskutera mot bakgrund av vad som framkommit vid remissbehandlingen och i diskussionerna med övriga berörda EFTA-länder. Hans Petersson har också frågat om min syn på tendensen att harmonisera svenska bestämmelser med bestämmelserna i EG-länderna. Jag villi den delen framhålla att Sverige är ett exportberoende land. För att vår industri skall kunna utvecklas krävs ett ostört varuutbyte, inte minst med våra nordiska grannländer och EG, vilka är våra största handelspartners. Starka näringspolitiska skäl talar därför för att Sverige aktivt medverkar i pågående ansträngningar att förebygga och eliminera handelshinder. Detta är en politik kring vilken det rått stor uppslutning i Sverige. Redan i samband med förhandlingarna om det första svenska frihandelsavtalet mellan Sverige och EG år 1972 markerade man från svensk sida sitt intresse för området. Sverige anslöt sig till det särskilda avtalet om tekniska handelshinder inom ramen för GATT år 1979 och har, som jag nämnt, under de senaste åren aktivt verkat för en sådan harmonisering. Svenska myndigheter och SEMKO deltar aktivt i det europeiska standardiseringsarbetet, och de provningsföreskrifter som gäller för SEMKO bygger i allt väsentligt på harmoniserade standarder. Inom det aktuella området elektriska hushållsartiklar är samordningen av säkerhetsföreskrifterna således redan så gott som total. Det är bl.a. mot denna bakgrund som jag bedömer att det bör vara möjligt att anpassa den svenska kontrollordningen till vår närmaste omvärld. Självfallet måste en harmonisering av regler som skyddar medborgarnas liv, hälsa och säkerhet ske på ett sådant sätt att vitala svenska värderingar tillgodoses. Sådana överväganden måste ske för varje typ av lagstiftning. För egen del anser jag att när det gäller den nu aktuella frågan så finns det goda förutsättningar för att vi kan nå fram till ett förslag som förenar kraven på konsumentskydd och produktsäkerhet med handelspolitiska intressen.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret. Jag skall kanske redan från början framhålla att jag minst av allt är någon elektrisk expert men att jag tycker att den här frågan är väldigt intressant ur en rad andra synpunkter. Jag vill börja med att instämma i det som industriministern sade först, att den obligatoriska provningen i Sverige som är betingad av risk för liv, hälsa och säkerhet är mycket värdefull och någonting typiskt svenskt och grundligt som man enligt min mening skall slå vakt om i alla möjliga situationer. Den här frågan är å ena sidan av teknisk art — hur kan man behålla en verklig elsäkerhet även om man slopar S-märkningen — och å andra sidan en principiell fråga — hur man skall förhålla sig till andra länder och andra starka ekonomiska makter som vill att man skall förändra sin produktion så att den passar dem och passar in i svensk företagsamhets strävan till internationalisering. Jag blir litet orolig när man säger att man både skall kunna behålla S-märkningen och på annat sätt styrka produktsäkerheten. Det måste ju innebära att det blir två slags säkerhet: dels en med S-märket, som konsumenten är van vid och känner igen och gärna köper produkten därför att han vet att den är provad, dels det styrkande av säkerheten som tydligen skall ske i efterhand genom att producenten själv intygar att produkten är gjord på ett riktigt sätt trots att den inte är provad. Enligt tidskriften Ny Teknik, där de här frågorna diskuterades strax före jul, anser energiverket att en sådan här anpassning till EG-länderna skulle vara möjlig ”utan en alltför stor sänkning av elsäkerheten”. För min del protesterar jag mot varje förslag som innebär en sänkning av säkerheten. Det skulle ju innebära en omvänd bevisföring. Konsumenten skulle bli tvungen att skaffa sig advokater och annan hjälp för att försöka få rätt mot producenter vars produkter inte är provade utan intygade så som varande helt säkra. Det vore intressant att få höra om industriministern har något besked om hur förslaget kommer att se ut, eller om utredningen kommer att läggas ned. Den andra frågan är alltså av principiell natur: Hur skall ett exportoch importberoende land förhålla sig till omvärlden när det kommer sådana här krav? Först och främst har ju svensk ekonomi och industri i hög grad koncentrerat sin verksamhet till de ekonomiskt starka västeuropeiska makterna. Jag tänker på OECD-länderna; industriministern nämnde själv EG, USA och de nordiska länderna som oerhört viktiga. Det är klart att man undan för undan sneglar på varandra för att se vad som är nödvändigt och vad som inte är nödvändigt. Det måste ju också finnas en värld utanför detta område, där svensk industri kan arbeta. En alltför långtgående anpassning till EG:s krav därför att EG representerar en ekonomisk makt av stor betydelse för oss kan inte ligga i det långsiktiga svenska intresset, då man sedan länge har beslutat sig för att ha en viss säkerhetsprövning. Detta är ett svenskt sätt att förhålla sig. Jag läste i dag på tåget Metallarbetaren, där en ekonomisk kommentator skriver om närmandena till EG. Han säger att vi skall stå utanför EG men ändå vara med — det skall bli intressant att se hur det skall gå till! Han nämner utrikespolitiken som det som gör att vi inte kan gå in i EG. Samtidigt säger han att det finns andra områden där man verkligen kan göra saker för att åstadkomma harmonisering: jordbrukspolitiken, tjänstehandeln och den offentliga upphandlingen. Han nämner också områden där det är tveksamt om man kan göra någonting, såsom miljöoch varusäkerhetsområdena — särskilt om tendensen inom EG blir att man sätter ned konsumentkraven för att över huvud taget bli överens. Jag tycker att energiverkets uttalande om en inte alltför stor sänkning av elsäkerheten som det möjliga resultatet är oroande. Jag vet att det drivs en stor EG-debatt bland liberala ekonomer. Moderata samlingspartiet och folkpartiet är de som i olika omgångar har pratat om att vi skulle gå med i EG. Jag har faktiskt varit med vid ett tillfälle då man slogs om äran, vem som först tyckte att Sverige skulle gå med i EG. Regeringen har hållit emot, men den internationalisering av produktionen som sker och vårt undan för undan allt större utlandsberoende, där vår industri slås ut och vi tvingas importera varor från andra länder, gör naturligtvis att stora producenter i andra länder säger: Nu får ni pruta på era krav, för vi vill inte kontrollera prylarna på det sätt som ni gör, utan vi vill sälja samma sak hos er som i alla andra länder. Det skulle vara intressant att få en liten utblick från industriministern. Hur ser industriministern på framtiden? Skall en anpassning mot EG verkligen innebära att vi prutar på vår egen identitet? Innebär det inte en underkastelse och ett okontrollerat uppslukande av EG:s bestämmelser, om man hela tiden prutar på sina egna krav och inte driver sina egna frågor i relationen till EG?

Herr talman! När jag läste statsrådets svar tyckte jag att det var lågmält. Statsrådet undvek att diskutera de profilmarkeringar som trots allt finns i Hans Peterssons i Hallstahammar interpellation. Till följd därav tyckte jag att det kunde vara värt att i detta sammanhang gå upp i talarstolen och göra några markeringar för att visa hur vi moderater ser på just denna fråga när det gäller Sverige och Europa. Interpellationen ger uttryck för en viss egendomlighet, nämligen att det parti som så gärna sjunger Internationalen på sina möten nu har utvecklats till ett protektionismens och instängdhetens parti, som försöker att med alla krafter avskärma Sverige från den internationella utvecklingen, som ju utgör ryggraden när det gäller vårt välstånd. Det är möjligt att denna egendomlighet beror på att det för vpk:s ledamöter inte finns något Europa väster om järnridån. I den här interpellationen förekommer också en annan egendomlighet. Hans Petersson gör sig nämligen till tolk för uppfattningen att det bara är vi i Sverige som kan göra någonting bra. Det som görs inom EG och i andra länder är genomgående dåligt. Varje form av anpassning i Hans Peterssons värld innebär en standardsänkning. Hans Petersson kan inte inse att ett givande och tagande i harmonisering är till nytta för alla parter. När det gäller årets motionsflod har vi moderater väckt en motion om just internationaliseringen. Vi har där pekat på det självklara i att ett närmande till det Europa av vilket Sverige utgör en viktig del innebär både uppoffringar och erbjudanden. Vi svenskar måste ha del i det europeiska utvecklingsarbetet, och självfallet måste vi då vara beredda att delta i fråga om de eftergifter som kan vara nödvändiga för harmoniseringen. Men vi skall naturligtvis inte, Hans Petersson, göra eftergifter, som innebär att vi frånträder sådana lösningar eller värderingar som vi uppfattar som centrala.

Herr talman! Jag blev litet osäker på debattordningen — kanske hade industriministern tänkt avsluta debatten i och med det första inlägget. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Så till Nic Grönvall som talar om internationalismens parti. Ja tack, gärna det! Den falska internationalism som moderaterna talar om och som betyder underkastelse gentemot stora kapitalistiska makter och stora transnationella bolag, vilka vill pruta på säkerheten när det gäller produkter som skall säljas i vårt land, betackar jag mig för. Det är inte jag som har fått något slags fobi, utan det är faktiskt så, att jag har noterat att det sker en hel del saker — och det kommer att ske mera. Man har ju t.ex. slopat kattfotsmärkningen och det gör att vi inte längre vet vilken kvalitet det är på det guld som vi köper. I årets proposition om regionalpolitik föreslås, vilket är mycket bra, att vägstandarden i glesbygdslänen skall byggas ut och vägarna förbättras, eftersom de är sönderkörda av överlastade fordon och tung trafik. Ett av motiven för detta förslag är uppenbarligen att öppna vägarna för lastbilar med vikter som godkänns inom EG men inte inom Sverige. Det är ett sätt att gå vid sidan av den politik som är riktig, dvs. att tung trafik skall föras över från landsväg till järnväg. Energiverket säger att det inte blir en så kraftig försvagning av säkerheten. Det är alltså inte jag som påstår att säkerheten minskar. Jag blir verkligen orolig när industriministern säger att S-märkningen skall behållas men att en del produkter kan vara utan S-märkning. Det kan aldrig vara Nic Grönvalls paradis, med konkurrensneutralitet osv. Man får bestämma sig: S-märkningen skall antingen vara kvar eller tas bort. Risken är annars att det sätts ett högre pris på den ena produkten än på den andra, och det är inte så bra. Internationalism och Europapolitik innebär inte underkastelse under EG, utan det är att se hela världen. Om Nic Grönvall tror att jag bara ser världen bortom järnridån, vill jag säga att det är precis tvärtom. Vi som lever och verkar i Sverige, ett modernt och utvecklat kapitalistiskt land, tvingas in i ett mycket hårt samarbete och i vissa fall till underkastelse under andra kapitalistiska länder, men vi vägrar att se resten av världen. Världen är inte bara Europa. Nic Grönvall slog in öppna dörrar, och det visar vilken öm tå moderaterna har i EG-frågan, där de försöker motivera sina ansatser att driva in Sverige i ett alltför nära samarbete med EG.

Herr talman! Jag skall göra ett par kommentarer till interpellantens inlägg. Det är skillnad mellan säkerhetsnivån och kraven på kontroll av säkerhetsnivån. Det förslag som utredningen har lagt fram syftar inte till en ändring av den grundläggande säkerhetsnivån, utan snarare avses en ändring av kontrollordningen. Säkerhetskraven i Sverige är så gott som totalt samordnade med den standard enligt vilken säkerhetsnivån på elmateriel inom övriga Europa bestäms. I utredningen föreslås också åtgärder som ökar denna säkerhetsnivå. I dag utför SEMKO endast en ganska liten s.k. typeftergiftskontroll på marknaden. Av de produkter som kontrolleras är hälften felaktiga, och detta visar att den nuvarande kontrollordningen inte är tillräckligt effektiv för att förhindra att farliga produkter kommer ut på marknaden. I utredningsförslaget ingår därför en marknadskontroll, som syftar till att öka säkerheten jämfört med nuvarande nivå. När man diskuterar denna fråga och hyser farhågor för att säkerheten skall försvagas, är det viktigt att känna till den nuvarande ordningen och omfattningen i fråga om kontrollen samt hur den är tänkt att bli enligt utredningen. Utredningens förslag innebär att svenska myndigheter även i fortsättningen skall ange säkerhetsnivån. Vår svenska rätt att införa särregler, motiverade av hänsyn till medborgarnas säkerhet och hälsa, försvinner självfallet inte. I debatten har det påståtts att Sverige skulle frånhända sig möjligheterna att införa särregler, men så är inte fallet. Herr talman! Jag sade i mitt svar att frågan ännu bara är på beredningsstadiet och att flera frågor återstår att diskutera, bl.a. mot bakgrund av vad som kommit fram under remissbehandlingen — en omfattande remissbehandling, med många synpunkter och förslag. Regeringen har således ännu inte gjort några ställningstaganden, och det har följaktligen inte utarbetats något förslag. Arbetet pågår nu inom industridepartementet, och jag kan därför inte säga på vilka punkter som jag kommer att kunna lugna Hans Petersson i Hallstahammar med hänsyn till hans frågor. Men jag vill också tillägga att beredningen sker i nära samarbete med SEMKO och statens energiverk, så att vi från departementets och regeringens sida skall vara så väl förberedda som möjligt vid beredningen och utarbetandet av förslaget.
Herr talman! Industriministern säger att redan i dag hälften av de produkter som skulle säljas på marknaden inte är tillräckligt kontrollerade. Men skulle det förhållandet förbättras av att man släpper efter på plikten att S-kontrollera? Efter vad jag förstår innebär utredningens förslag att kontrollen skulle göras i efterhand. Nu vet vi naturligtvis inte om industriministern och regeringen kommer att ändra någonting innan de lägger fram sitt förslag. Men vi vet att det kan bli väldiga problem att kontrollera eller att driva en rättssak först när man har upptäckt att en produkt är felaktig. Så förhåller det sig i och för sig i dag också, men det finns ett större stöd för att produkten skall vara riktig när den är försedd med S-märkningen. Jag tycker att det jag citerade ur Ny Teknik, att energiverket anser att det inte blir en alltför stor sänkning av säkerheten, ändå innebär att det — även om industriministern är otillfredsställd med dagens nivå på säkerheten — finns möjlighet att den blir ännu sämre. När man skall driva sådana här internationella frågor, att harmoniera med andra länder, att utveckla handel och på allt sätt göra något rimligt och vettigt för svensk utrikeshandelspolitik, skall man inte gå den vägen att underkasta sig andras krav, utan man måste driva sina egna krav. Då borde man rimligen inte lägga sig eller minska kontrollen.
Herr talman! Får jag lägga till en sak som Hans Petersson möjligen kan ha missuppfattat. Det vore dumt om vi inte fick det tillrättalagt. Förhandskontrollen föreslås inte bli avskaffad. Det har inte utredningen varit inne på. Det som föreslås bli förändrat är SEMKO:s ensamrätt att förhandskontrollera elmateriel. Den ensamrätten skall ersättas med en rätt för vissa andra att också kontrollera elmateriel före marknadsföringen. Förhandskontroll kommer dock alltid att krävas i någon form. Regeringen har inte några avsikter att ändra på den punkten.

Herr talman! För en vecka sedan fick jag ett brev som jag sedan dess har burit med mig. Det var från Lennart Carlsson, som är moderat partimedlem sedan 1948 och till yrket ålfiskare i Åhus i Skåne. Hans brev gällde miljön och miljöpolitiken. Som ålfiskare hade han konkreta erfarenheter av de förändringar i främst vår havsmiljö som inträffat under de senaste decennierna. Han skrev så här: ”Nu har två massafabriker i Nymölla och Mörrum förstört ålfisket för oss här i Hanöbukten med sina utsläpp. Vi har försökt att sadla om till torskfiske vår och vinter, men nu har bottnen i havet blivit så försurad att torskrommen inte kan kläckas. Blåstången har försvunnit och ersatts av helt nya alger som sätter sig i näten. Näten blir så tunga att de sjunker, följden blir ingen fisk.” Hans budskap till sitt parti var att vi skulle föra fram miljöfrågorna med ökad tyngd under de kommande åren. Det kommer vi också att göra. Det är naturligt för oss moderater att känna ett speciellt ansvar för natur och miljö. Det ligger i vår konservativa grundsyn att vara varsamma om det arv vi fått och är satta att förvalta för kommande generationer. För oss har miljöpolitiken heller aldrig varit skild från politiken i övrigt. Vi har vävt samman miljöfrågorna med jordbrukspolitiken, med markoch bostadspolitiken, med energipolitiken och med vår syn på industriell utveckling. Men framför allt har vi satt miljöpolitiken i samband med vår syn på enskilt ägande och ansvar. Under årens lopp har det varit just enskilda människor — jordoch skogsbrukare, skärgårdsbor, fritidshusägare och naturvänner — som format och bevarat det naturoch kulturlandskap som vi svenskar är så oerhört fästa vid. Man har ägt sin mark, och man har känt ansvar för sin natur. Ägande och ansvar har varit och är oupplösligt förenade. Det är också när det personliga ansvaret åsidosatts som de största miljöbrotten har begåtts. I sin extrem visar sig detta i öststaterna. Länder som byggts upp efter renläriga socialistiska principer, och där det personliga ansvaret fullständigt utraderats, brottas i dag med miljöproblem långt värre än nästan alla andra länders. 2 Men även i vårt land har frånvaron av personligt ansvar ibland fått allvarliga konsekvenser. När betongpolitikens härjningar pågick som värst var det statliga byggnadsplaner och kommunala moderniseringsprojekt som satte en ny och kall prägel på vår närmiljö. För staten är det lätt att fatta beslut om en stor nationalpark, men lika lätt att fatta beslut om ett stort ingrepp i denna för att behovet av en ny väg eller en ny kraftdamm anses kräva det. Socialdemokraterna har under åren inte lyckats med sin miljöpolitik. När man spelat bort det personliga ansvaret och isolerat miljöpolitiken har man skapat en situation där man för en politik som ställer till miljöproblem, och en annan som skall ställa dem till rätta. Så får det inte vara. Vi står under de kommande månaderna inför viktiga beslut på främst det energioch miljöpolitiska området. Kärnkraftens risker är väl kända. De är små, men de är inte obefintliga. Vi vet att vi oavsett säkerheten i våra egna kärnkraftverk inte kan gardera oss helt mot konsekvenserna av osäkerheter i andra länders kärnkraftverk. Alternativen till kärnkraft är få. Tanken att det skulle gå att dramatiskt minska eloch värmeförsörjningen i Sverige torde efter de gångna köldveckorna ha något färre anhängare. Att bygga ut vattenkraften går, men få är beredda att göra de ingrepp som en utbyggnad av de orörda huvudälvarna skulle innebära. I ett europeiskt perspektiv är det kol som är det verkliga alternativet till kärnkraften. Och kol skulle bli ett huvudalternativ även för Sverige om det skulle fattas beslut om snabbavveckling av kärnkraften. En europeisk övergång från kärnkraft till kol skulle leda till nya miljöpåfrestningar för Sverige. I en rapport till energirådet talar naturvårdsverket om risken för ”allvarliga miljöförändringar i många naturtyper i södra Sverige”. Den risken är vi inte beredda att ta. Vi läser redan i tidningarna om hur de nya försurningsalgerna klättrar i träden på Hallandsåsen. Vi vet att tusentals av Smålands glittrande sjöar är livlösa — döda. Vi ser i dessa dagar hur luften över Göteborg leder till att sjuka blir än sjukare. Jag skall skriva — jag har inte hunnit göra det än — ett svarsbrev till Lennart Carlsson i Åhus, och sända honom den stora miljömotion som vi moderater har lagt fram till detta riksmöte. Den anger vår syn på naturoch miljöfrågorna, och den visar vägar — genom skärpta gränsvärden för utsläpp, ett nytt miljöavgiftssystem och en politik som gör det möjligt att minska förbränning och försurning — att skydda vår natur och vår miljö. Jag vet inte alls om Lennart Carlsson blir nöjd. Egentligen hoppas jag att han inte blir det, eftersom detta är ett område där det finns så mycket att göra. Herr talman! Årets finansplan inleds som vanligt med några välformulerade sidor om dens.k. tredje vägens ekonomiska politiks storartade framgångar sedan hösten 1982. Men när man läser dokumentet, blir tonen gradvis en annan, därför att siffrorna tränger sig på. Överskottet i bytesbalansen sjunker samman. Lönekostnadsökningarna är för höga. Inflationen kommer att öka. Vår exportindustri förlorar långsamt marknadsandelar. Skattetrycket stiger. När regeringen gjorde jättedevalveringen hösten 1982 till hörnstenen i sin ekonomisk-politiska strategi var tanken att Sverige därmed skulle komma in i ett skede av exportoch investeringsledd tillväxt, som skulle föra oss ur de bytesbalansproblem som vi levt med sedan mitten av 1970-talet. Inledningsvis gick det bra, t.o.m. avsevärt bättre än väntat, i och med att främst den amerikanska ekonomin drog i gång världshandeln på ett sätt som knappast någon hade räknat med. Framgångarna för Sverige 1983 och 1984 har sin rot i just detta. Att devalvera är lätt. Det är förödande enkelt. Att skörda de inledande framgångarna av en devalveringspolitik är knappast svårare. Det svåra kommer alltid senare — att få ner prisoch kostnadsstegringarna till samma nivå som i viktigare konkurrentländer i omvärlden, att se till att exportökningen inte blir tillfällig, därför att inflationsbekämpningen misslyckats och därför att investeringarna inte fått fram tillräckligt många nya fabriker och företag. 1986 blev åter ett år då Sverige hade litet tur. Oljepriserna mer än halverades, samtidigt som såväl dollarn som de internationella räntorna sjönk. Vi fick en omvänd oljeprischock, till nytta för tillväxt, bytebalans och inflationsbekämpning. Ändå blev 1986 inte så bra som de flesta hade hoppats. Oljan, dollarn och räntan förbättrade vår bytesbalans med ca 20 miljarder kronor, och ändå stannade dess överskott vid ca 8 miljarder kronor. Inflationen sjönk, men ändå bröts avtalens pristak igenom med en ny osäkerhet som följd. Av den tillväxtpolitik som t.o.m. regeringen talade om våren 1986 blev i stort sett intet. När budgeten och finansplanen presenterades den 10 januari blev reaktionen omedelbart negativ. Räntorna gick upp, och börsvärdena gick ned. Den långsiktiga betydelsen av kortsiktiga förändringar som dessa skall inte överdrivas, men alla vet att det som inträffat under de senaste veckorna innebär att en skeptisk bedömning av regeringens ekonomiska politik och en bekymrad bedömning av Sveriges ekonomiska utveckling har börjat bli alltmer dominerande. Tyvärr kan jag inte se annat än att dessa mera skeptiska och bekymrade bedömningar är riktiga. Regeringens budget har, med rätta, beskrivits som uppgiven. Problemen med de för höga lönekostnadsstegringarna beskrivs, men utan att man gör någonting åt dem. Problemen med tillväxten döljs inte, men några åtgärder är inte aktuella. Problemen med de sjunkande bytesbalansunderskotten lyser igenom, men någon politik för att vända utvecklingen läggs inte fram. Och därmed är risken överhängande för att vi nu ser den s.k. tredje vägens ekonomiska politik fullborda sin cirkelgång och återvända till utgångspunkten. Den exportledda tillväxten har vi för länge sedan lämnat bakom oss. 1986 hade vi en utpräglat konsumtionsledd tillväxt, och t.o.m. regeringens egna siffror tyder på att ca 80 96 av tillväxten 1987 kommer att härröra just från konsumtion. Förr eller senare kommer detta att leda oss tillbaka in i de stora bytesbalansunderskottens problem. När vi lagt ansträngningarna att arbeta oss ur de problemen åt sidan och i stället tycks tro att vi kan konsumera oss ur dem, har vi faktiskt återvänt till den filosofi som i början och mitten av 1970-talet bäddade för de svåra problemen. När cirkeln sluts är vi själva knappast herrar över. Det avgörs till stor del av den internationella ekonomin. Men att situationen kommer att bli gradvis alltmer bekymmersam under de närmaste åren är det få som betvivlar. Den för svaga budgeten, och den ofördelaktiga utvecklingsriktningen i vår ekonomi, har redan avsatt sina resultat. I fredags kl. 14.00 förkunnade statsråden Feldt och Johansson att allmän prisreglering återinförts för att man skall försöka att få stopp på prisstegringarna. Det finns ingen som tror att detta kommer att ha någon som helst betydelse för att bromsa inflationen. Jag tror faktiskt att inte ens herrarna Feldt och Johansson lever i några sådana illusioner. Även de har i klarare stunder sagt det som alla vet, nämligen att prisregleringar är meningslösa slag i luften som oftast leder till långt större problem än de som de till äventyrs löser. Hade det varit möjligt att lagstifta bort inflationen, hade det gjorts för länge sedan. Men den allmänna prisregleringen visar att den ekonomiska utvecklingen redan nu håller på att glida regeringen litet ur händerna. Det vi ser nu är bara början. Åtgärd kommer att följa på åtgärd. Symtomen på problemen i vår ekonomi kommer att tvinga fram gradvis nya improvisationer. Jag har fått frågan: Vad är det som nu kan göras för att rätta till situationen? Svaret är: Mycket litet. Ty dagens problem är ett resultat av gårdagens försummelser och misstag. I ekonomisk politik kommer resultaten — goda såväl som dåliga — först efter en längre tid. Det finns inga snabba lösningar. Hade vi 1985 fått den skattereform moderaterna krävde, hade vi 1986 haft marginalskatter som hade gjort det möjligt att hålla nere de höga luftlöneökningarna och som därmed nu 1987 hade gett oss lägre inflation, bättre konkurrensförutsättningar och högre sysselsättning. Nu är det desto viktigare att rikta blicken framåt och att försöka se hur vi kan utforma politiken för 1988 och åren därefter. Det amerikanska s.k. Brookinginstitutet, vars politiska inriktning i USA väl närmast kan karakteriseras som försiktig vänster, har nyligen presenterat en på många punkter intressant analys av den svenska ekonomin. En del som institutet skriver finns det anledning att sätta frågetecken i kanten för, och det har ju också de svenska ekonomer som kommenterat rapporten gjort. Men åtskilligt finns det anledning för oss alla att ta ad notam. Studiens mest uppmärksammade slutsats är att det inte är möjligt att förena en fortsättning av dagens politik med fortsatt stabil kurs för den svenska kronan. Slutsatsen kan också formuleras så, att den s.k. tredje vägens politik i sin nuvarande utformning leder fram mot nya devalveringar. Studien rekommenderar också sådana i form av en s.k. flytande valutakurs. Denna rekommendation är oacceptabel. Den accepteras inte av oss, och den accepteras, såvitt jag kan förstå, inte heller av regeringen. Vi kan aldrig lösa våra ekonomiska problem genom att gång på gång skriva ner den svenska kronans, och därmed indirekt vår nations, värde gentemot omvärlden. Det som nu krävs är i stället en politik som tar tag i de grundläggande problemen i vår ekonomi. I sammanfattningen av Brookinginstitutets studie och rekommendationer sägs att ”underskotten måste minskas, kommunernas ansvar för de egna utgifterna måste förstärkas, de sociala välfärdsprogrammen borde utvärderas efter deras effekter, onödiga inkomstöverföringar och kapitalsubventioner borde avskaffas och användningen av avgifter för offentliga tjänster borde utökas”. Att man omedelbart lägger till, att ”alla dessa förslag har det gemensamt att de är ganska lätta att införa” visar att studiens författare aldrig kommit i närkontakt med den socialdemokratiska politiska maskinens alla blockeringar, fördomar och nedgrävda intressen. Ty det är just denna typ av strukturförändringar som krävs för att vi skall kunna undvika att på nytt hamna i en devalveringssituation. Den viktigaste reformen är en omfattande skattereform. En sådan har vi moderater ända sedan 1980 sett som kärnan i varje politik som vill komma till rätta med våra problem och skapa förutsättningar för både valfrihet och välfärd. Men fortfarande verkar denna så nödvändiga reform vara långt avlägsen. Den s.k. underbara natten 1981 sköt den nödvändiga skattereformen på framtiden. Sedan 1982 har socialdemokraterna bromsat och förhalat varje tanke på en genomgripande reform. Det är först under det allra senaste året, och med inriktning en bra bit in på 1990-talet, som man börjat röja viss insikt om att någonting måste göras. Sent skall syndaren vakna. Vi moderater har till denna riksdag lagt fram omfattande skattepolitiska förslag. För det första har vi presenterat ett konkret förslag till skattesänkning 1988 med 4-5 procentenheter för så gott som alla löntagare. Vi menar att en sådan skattesänkning är en absolut förutsättning för att det i avtalsrörelsen 1988 skall gå att förena löntagarnas krav på pengar kvar i lönekuverten med den samhällsekonomiska nödvändigheten av att hålla tillbaka kostnadsstegringarna. Regeringen hoppas att nya kafferep i Rosenbad skall klara avtalsrörelsen 1988. Den vägen är prövad och befunnen otillräcklig. Bara en skattesänkning kan lösa upp ekvationen. För det andra har vi presenterat riktlinjer för en genomgripande skattereform 1989 och 1990 som sänker inkomstskatterna till 35 20 för de flesta inkomsttagarna och 50 96 för de högre inkomsttagarna. För det tredje har vi visat, att det med en restriktiv utgiftsprövning och en rimlig tillväxt i samhällsekonomin är möjligt och realistiskt att sänka det totala skattetrycket. Sänkningen av det totala skattetrycket är hörnstenen i vår skattefilosofi. Sänks inte det, blir varje skatteförändring bara en skatteomfördelning, där sänkningar för vissa betalas med höjningar för andra. Och jag skall erkänna att jag har mycket svårt att se vilka grupper i detta högskattesamhälle som skulle klara av ännu högre skatter än dem som de redan har. Jag tror inte alla småhusägare med höga ränteutgifter, ofta unga barnfamiljer, gör det. Jag tror inte de småföretagare som satsat av sitt eget kapital för en bättre framtid för sig själva och sina anställda gör det. Jag tror inte att de många deltidsarbetande eller de flesta av våra pensionärer gör det. Jag tror inte att de familjer som behöver en ny tvättmaskin eller en ny dammsugare och som Feldt indirekt hotat med en ny skatt gör det. Hela Sverige har slagit i skattetaket, och därför måste varje realistisk skattereform också handla om att sänka det totala skattetrycket. Det är vi moderater som står för den politik som gör det möjligt. Alldeles säkert kommer vi att mötas av socialdemokratiska anklagelser om att vilja riva ner välfärdsstaten, ta maten ur munnen på vanliga människor och att i största allmänhet föra nationen tillbaka till medeltidens påstådda mörker och elände. Men den agitationen håller på att förlora sin kraft. Sänker man skatten, kan man också sänka bidragen. Och med sänkt skatt minskar många människors beroende av bidrag. Vi vet att 60 90 av dem som 1983 fick socialhjälp betalade mer i skatt än vad de fick i understöd. Med sänkt skatt ökar utrymmet för enskilda människors och familjers valfrihet. Men för att kunna lösa våra problem och säkra välfärdens förutsättningar kan vi inte låta skattereformen stå ensam. Vi behöver en politik som stimulerar de små och medelstora företagen. Det betyder mycket icke minst för de eftersatta regionernas möjligheter till utveckling. Vårt förslag om att ta bort skatten på det arbetande kapitalet skulle kunna betyda mycket. Vi behöver en politik som bryter ner monopolen och skapar utrymme för valfrihet. Det är en rättvisefråga, men också en välfärdsfråga. Det visar, om inte annat, vårddiskussioner. När Gertrud Sigurdsen inte har annat att komma med än dels ett nytt korståg mot fritidspraktiker, som svarar för 1,5 Ze av den totala vården, dels att de som i dag står i de olika sjukhusoch landstingsköerna i framtiden skall stå i en nationalkö, då är det inte mycket bevänt med politiken. För dem som har mycket pengar finns valfriheten redan i dag. Men vi vill ha en valfrihet som man inte skall behöva att betala extra för, genom en lagstadgad rätt för den enskilde att få sin vård betald, också om den sker i enskild regi. Vi behöver också en politik som frigör den viktiga serviceoch tjänstesektorn. Vi behöver en politik som öppnar Sverige mot omvärlden i allmänhet och Europa i synnerhet. Herr talman! Ansvaret för välfärdens förutsättningar kräver en ny skattepolitik och en mer långsiktigt inriktad ekonomisk politik. Därutöver har vi politiker också ett ansvar för de frågor som rör vår nations yttre och inre trygghet. Vi moderater hade hoppats att det skulle gå att nå fram till en fyrpartiöverenskommelse om försvarspolitiken. En sådan hade varit bra för försvaret, och den hade varit bra för Sverige. Det blev inte så. Socialdemokraterna valde den billiga uppgörelsen framför den breda. Och folkpartiet ställde sig till förfogande. Den inriktning som försvarspolitiken därmed ges är otillfredsställande. Det är bra att försvaret får närmare 2 miljarder kronor för att reparera vissa av bristerna i utbildningsoch personalsituationen. Det finns ingen anledning att invända mot att 3 miljarder kronor avsätts till prisreserver och till utvecklingsprogram för att ersätta en planerad jaktrobot med en annan. Men det är på tok för litet, när tillskottet till modernisering och förstärkning stannar vid något mer än 1 miljard kronor. Vårt luftförsvar blir för svagt i förhållande till omvärlden. Det blir svagare än vad vi förutsatte i samband med försvarsbeslutet 1982. Vårt ubåtsskydd får inte tillräcklig styrka. Den kompletta andra ubåtsskyddsstyrka som marinen anser att man så väl behöver kan inte sättas upp. Vår armé riskerar att eftersättas. Den skall drabbas av ännu icke kungjorda nedskärningar och indragningar. Uppgörelsen innebär sammantaget att eftersläpningen gentemot omvärlden kommer att fortsätta. Den som konstaterat det är inte främst jag utan överbefälhavaren. Socialdemokraterna ville inte ge försvaret de resurser som krävs, och folkpartiet anslöt sig till detta. Så blev det som det blev. Jag beklagar det djupt. Sverige hade behövt en bredare och bättre försvarsuppgörelse. Herr talman! Politik handlar om färdriktningar för framtiden, om de visioner och vägar som skall leda oss framåt i arbetet med att skapa förutsättningarna för en bättre framtid. Jag tror att vi är på väg in i ett skede av fördjupad idédebatt. Det behövs. Den socialdemokratiska utvecklingsmodellen har uttömt sin kraft, och den socialdemokratiska politiken har blivit alltmer defensiv, principlös och tillbakablickande. Man tycks tro, att det går att gå baklänges in i framtiden. Diskussionen kring Anders Ehnmarks essä om makten och Machiavelli kan ses som den slutgiltiga slutpunkten för den socialistiska idéns dominans i svensk samhällsdebatt. Nu är det friheten som i Ehnmarks formuleringar är det avgörande politiska projektet för framtiden, och i den diskussionen är socialismen och dess kollektivism ett avgörande hinder. Socialdemokraternas dilemma är att dess politik består av en lång serie föråldrade idéer, och allra mest föråldrad av dessa är socialismen. Det är dilemmat för svensk socialdemokrati, och det är också dilemmat för alla de av dess västeuropeiska systerpartier som nu brottas med så påtagliga svårigheter. På oss — som förenar det liberala och det konservativa, de två stora idétraditionerna i västerlandets frihetliga utveckling — ligger uppgiften att visa vägarna till det nya. Det förutsätter ett principfast försvar för värden som inte får rubbas. I fredags skrev författaren Per Gunnar Evander en tänkvärd artikel på kultursidan i Aftonbladet, där han kritiserade dets.k. symtomsamhället som tror att grundläggande samhällsproblem kan lösas genom att man börjar att angripa deras symtom. Hans kritik — man kan diskutera den — riktade sig nu mot tron att man med en s.k. anti-våldsgrupp kan få bukt med den oroande våldsutvecklingen. Ytterst, skrev Per Gunnar Evander, har dessa problem sina rötter i villkoren för våra barn och deras fostran. Och visst har han rätt. Det är lätt att se att det krävs fler poliser — regeringens nedskärningar är närmast en skandal! — men det krävs också en annan familjepolitik, en bättre skola och en fasthet i normer och värderingar som kanske saknats under senare år. Friheten, rätten och ägandet får inte sättas på undantag på det sätt som pensionsskatten och debatten kring den var ett exempel på. Vi moderater kommer att fortsätta att kräva fasta gränser för beskattningsmakten och ett förstärkt grundlagsskydd för ägandet. De med förtroendeposter i olika delar av vårt samhälle måste vara redo att leva upp till sina idéer och ideal. Fonddirektörer som friskt delar ut förmåner till bankdirektörer, och bankdirektörer som tyst accepterar dessa förmåner, sviker de värderingar de sagt sig företräda. Det är inte bra — för någon. Vi moderater kommer att stå fast vid vårt bestämda motstånd mot fonderna. De må köpa sig in varhelst de förmår — de kommer ändå att försvinna den dag denna riksdag får en icke-socialistisk majoritet. Herr talman! När vi lyfter blickarna ut över denna kammare och detta land mot omvärlden så brukar förtryckets mörker förefalla tämligen kompakt. Men jag tror att den bilden delvis är bedräglig. Våra idéer om frihet, värdighet och rätt för alla människor befinner sig faktiskt på frammarsch. Låt mig peka på två små ljus som tänts i detta mörker. I Sovjetunionen har Andrej Sacharov och Jelena Bonner fått återvända till Moskva efter nästan åtta år av förvisning. Och nu lovar man, att nobelpristagaren Boris Pasternaks storartade roman om Doktor Zjivago äntligen skall få ges ut i det land vars tragedi den så gripande skildrar. I Chile har Pinochet-regimen äntligen tvingats att lägga fram en lag som tillåter politiska partier att verka inom vissa ramar. Trots sina mycket tydliga begränsningar hälsades lagen med tillfredsställelse av den demokratiskt krävande kardinalen Fresno i Santiago. Men detta ändrar icke grunddragen i regimerna. Sovjet förblir en kommunistisk diktatur. Chile är fortfarande en militärdiktatur. Men några nya ljus för friheten har tänts. Och det har vi all anledning att uttrycka vår tillfredsställelse över. Ty friheten för de förtryckta i alla länder är i det längre perspektivet en förutsättning också för vår fred och vår frihet.

Herr talman! För en tid sedan träffade jag styrelsen för STIL, Stockholms Independent Living-förening. Den beskriver sig som en medborgarrättsrörelse för handikappade. — Vi är trötta på att andra, icke-handikappade, bestämmer över våra liv. Vi vill ha samma frihet, och samma ansvar, som andra, sade Adolf Ratzka, en av initiativtagarna till STIL. Det är drygt två år sedan STIL startade sin verksamhet. Den första uppgift som de gav sig i kast med var att utforma ett alternativ till hemtjänst och annan service som erbjuds dem som har funktionshinder av olika slag. I stället för att kommunala myndigheter i skilda sammanhang skall ställa upp med biträden, vårdare eller hjälpare vill STIL ha en ordning, där de som så önskar själva skall få anställa sina egna assistenter. Tanken är egentligen ganska självklar. Den som behöver service skall själv få ställa krav och utforma den. Nyligen har STIL nått ett etappmål. Ett projekt dras i gång i fem kommuner här i Stockholms län, vilket innebär att 18 handikappade människor får möjlighet att själva anställa sina personliga assistenter, att kliva in i arbetsgivarrollen. Det här är ett viktigt försök. Det visar en väg att utveckla välfärden. Vi har all anledning att noga följa försöket. Så småningom borde alla handikappade som har behov av personlig service få samma möjlighet som Adolf Ratzka och hans vänner att anställa sina egna assistenter, att bli herrar över sina egna liv. Det är befriande att träffa Adolf, Eva, Bengt, Lars-Åke och de andra i STIL-gruppen. Osentimentalt, självklart och auktoritativt har de tagit itu med sina svårigheter. Och kampen för integritet, människovärde och självbestämmande har också gjort dem starkare, gladare och mer utåtriktade. Detta är, herr talman, ett fint exempel på att när människor, ensamma eller tillsammans, tar itu med problem, tar initiativ och skapar nytt, så växer de. Samtidigt inspirerar de andra till växt. Så var det också i Klövsjö, ett litet samhälle i Bergs kommun i södra Jämtland. Byn höll på att avfolkas. Sågverket kunde inte längre ge åretruntsysselsättning. Det såg hopplöst ut. De flesta var uppgivna, men inte Lars Backskog. Själv gammal slalomåkare och uppvuxen i Klövsjö insåg han att där fanns goda möjligheter till skidturism. Den borde kunna ge kompletterande sysselsättning åt sågverksarbetarna så att de fick tillräcklig utkomst för att kunna stanna och rädda byn. Turistsatsningen kom till stånd med hjälp av statliga pengar och oerhört mycket slit från bybornas sida. Och mycket riktigt — i dag arbetar ett femtontal personer på sågen halva året och i skidanläggningen den andra halvan. Människorna i bygden, med Lars Backskog i spetsen, tog själva itu med problemen. De fann en lösning, de skapade nytt, de växte tillsammans. I helgen kunde vi läsa om Klövsjö i Aftonbladet. Det föds ovanligt många barn i Klövsjö, och tidningen berättade: ” ”Glesbygdsproblemet" i Klövsjö handlar om huruvida byskolan skall räcka till för alla barn. Och dagisproblemen är största diskussionsämnet, eftersom nästan alla föräldrar arbetar och de fyra dagmammorna inte räcker till.” Det har sannerligen skett en scenförändring i Klövsjö på ett årtionde! Herr talman! Av exemplen Adolf Ratzka och Lars Backskog kan man dra åtminstone tre viktiga slutsatser. För det första att politik är viktigt. Utan stöd från stat och kommun skulle Adolf Ratzka och Lars Backskog aldrig ha fått chansen att förverkliga sina livsprojekt. Utan ett generöst kommunalt stöd till handikappade skulle den frihet som nu hägrar för Adolf Ratzka och hans vänner vara mycket avlägsen. Utan statens regionalpolitiska stöd skulle Lars Backskogs turistprojekt i Klövsjö aldrig ha kommit till stånd, och Klövsjö hade i dag kanske varit ödebygd. För det andra att det stöd vi ger skall öppna möjligheter — inte styra i detalj. Den frihet och det ansvar som Adolf Ratzka och de övriga STIL-medlemmarna nu fått har de fått kämpa sig till. Det är ännu bara en försöksverksamhet som bryter mot all tidigare tradition på området. Tusentals andra handikappade runt om i Sverige har inte samma möjlighet. När Lars Backskog sökte regionalpolitiskt stöd för sin turistsatsning, tillät inte reglerna att han skulle få det. Tanken att det var möjligt att kombinera turism och sågverksindustri hade aldrig fallit centralt placerade politiker och experter in. Reglerna ändrades då, men fortfarande, åtta år senare, finns det andra regelsystem, t.ex. jordförvärvslagen, som försvårar kombinationssysselsättning i glesbygden. Den tredje slutsatsen är att det är individer som skapar nytt. Vi kan genom politiska beslut påverka förutsättningarna för mänskligt skapande, men den skapande insatsen i sig står enskilda människor som Adolf Ratzka och Lars Backskog för. Herr talman! Om vi vill få ett bättre samhälle, om vi vill utveckla välstånd och välfärd, om vi vill höja människors livskvalitet, handlar det ytterst om att ge individer en chans att växa, om att ge utrymme för den skapande människan. När jag talar om den skapande människan, tänker jag inte bara på en elit av uppfinnare, företagare och konstnärer. Det handlar om den skapande kraften inom var och en av oss. Varje enskild människa kan förflytta berg i sin terräng, om hon får släppa loss sin fantasi och sin arbetsglädje. Visst kan det vara fråga om att starta nya verksamheter och att tillfredsställa förut osedda behov. Men det handlar också om annat; en vänligare stämning, ett gott skratt, en kortare kö, en bättre produkt, en trevligare miljö. Detta är, enligt vår mening, vad politik till stor del handlar om: att skapa förutsättningar för individer att växa, för människor att ta initiativ och skapa efter eget huvud. Det kräver att vi har en generös inställning till experiment och förnyelse, att vi visar uppskattning av goda resultat, att vi belönar det som är bra för samhället, för oss alla. För oss liberaler är det viktigt att politiska beslut just ger möjligheter och inte föreskriver hur de möjligheterna skall användas. Ett generöst stöd till handikappade är självklart, men det borde vara lika självklart att de själva fick bestämma hur de vill utnyttja det. Ett omfattande stöd till regional utveckling är positivt, men tro inte att vi centralt vet bättre än människor i den region eller den bygd som berörs hur stödet skall användas. Herr talman! För oss i folkpartiet är det viktigt att samma synsätt gäller också på det sociala serviceområdet. Det är viktigt att den som behöver hjälp verkligen kan få det. Det skall vi se till med politiska beslut. Men låt oss avstå från att föreskriva vilken service hon eller han skall utnyttja. Låt människor själva bestämma om de vill använda sig av offentlig service eller av enskild. Men skall den valfriheten finnas måste vi bryta de offentliga monopolen och monopoltendenserna. Vi måste se till att de som vill ge social service i egen regi också får möjlighet till det på samma villkor som deras offentliga konkurrenter. Vill vi uppmuntra människor att skapa nytt, att utveckla välfärden, får vi inte göra ramarna för snäva. Förvisso kan mycket göras inom den offentliga sektorn för att öka möjligheterna till initiativ och växt, men hur vi än gör kommer det att finnas en del som inte får gehör för sina idéer och som vill pröva de idéerna på egen hand. Sådana initiativ borde vi välkomna i stället för att motarbeta. Om vi vill utveckla välfärden och se till att vi får ut mer av de resurser vi satsar måste vi inom hela den sociala sektorn och utbildningssektorn satsa på både en inre reformation och en yttre. Den offentliga sektorn måste förnyas inifrån. Många som arbetar där känner sig uppbundna och styrda. Det finns för litet utrymme för skapande. Den som når goda resultat eller anstränger sig litet extra får sällan uppmuntran eller belöning. Det här måste vi ändra på om vi rätt skall kunna ta till vara individernas kunskaper och erfarenheter, om vi skall få deras lust och fantasi att blomma ut. När många offentliganställda känner olust och brist på uppskattning, när de lämnar sina arbetsplatser för att komma bort från instängdhet och stela organisationer, för att få en känsla av frihet och livsluft — då är det en varningssignal som vi politiker måste ta fasta på. Men det räcker inte med en inre reformation. Det krävs en yttre också. Vi måste uppmuntra nytänkande och konkurrens utifrån. Bara så kan vi få till stånd en verklig och genomgripande förnyelse, inte bara av välfärden utan också av arbetssituationen för dem som arbetar med social service. Naturligtvis står inte den offentliga sektorn still även om den inte får konkurrens utifrån. Men om vi stannar vid en inre reformation kommer förändringen att bli mindre omfattande. I regelstyrda organisationer är utrymmet för djärva experiment, för radikalt nytänkande, alltid mindre. Det är ingen tillfällighet att impulserna till förnyelse i den offentliga verksamheten ofta kommer utifrån. Det var Cityakuten som visade hur akutsjukvårdens långa köer kunde kortas. Det var de privata läkarhusen som stod modell för vårdcentralerna. Det var den privata Samskolan i Göteborg, som regeringen av outgrundliga skäl nu vill lägga ned, som var först med elevdemokrati och det som vi i dag kallar praktisk arbetslivsorientering. Det var Pysslingendebatten som banade vägen för kommunala barnstugor med eget budgetansvar. Konkurrens och konsumentberoende är nyttigt för alla producenter, oavsett om de är enskilda eller offentliga. Om den inre reformationen åtföljs av en yttre kan vi uppnå mer av liberal mångfald och valfrihet. Då skulle inte bara de allra rikaste, utan alla människor, få större möjligheter att göra också verkligt viktiga val: val av barnomsorg, skola, husläkare, vårdhem och mycket annat. Socialdemokraterna visar i dag en orimligt njugg inställning till nytänkande och enskilda alternativ inom den sociala sektorn. Det hämmar människors skapande i stället för att uppmuntra det. Herr talman! Det ligger i hela samhällets intresse att de som arbetar ute i företag på alla sätt hjälper till att jaga kostnader, utveckla produkter och tjänster, förbättra kvalitet och service. Men då måste de också få känna att det lönar sig. Den avgörande faktorn för att Sverige skall nå framgång i den internationella konkurrensen är att vi har människor som skapar nytt. Men det räcker inte. Vi måste också kunna erbjuda våra varor och tjänster till konkurrens kraftiga priser. Därför måste vi bli bättre på att hålla tillbaka löneoch prisstegringarna. Löneutrymmet är med andra ord mycket begränsat under de kommande åren. I finansdepartementets treårskalkyler från våren 1986 angavs utrymmet för lönekostnadsökningar till 3 26 för nästa år, 1988. Det kommer att krävas en alldeles exceptionell ansträngning från alla parter, om vi skall kunna komma i närheten av den nivån. Och skall det över huvud taget finnas någon chans, måste det lilla löneökningsutrymme som finns förbehållas löntagarna. Avtalsförhandlingarna skulle allvarligt försvåras om vi, som regeringen föreslår, genom höjda arbetsgivaravgifter tog i anspråk en tredjedel av det lilla löneutrymme som finns. Då hjälper det nog inte ens om regeringen bjuder på tårta vid de där kafferepen i Rosenbad. Därför, herr talman, säger vi nej till de höjda arbetsgivaravgifterna. Dessutom vill vi underlätta avtalsförhandlingarna genom att sänka marginalskatten för alla heltidsarbetande. På det sättet skulle en rimlig löneökning efter skatt vara möjlig även om lönekostnadsökningarna stannar på en låg nivå. Låt mig belysa detta med ett konkret exempel. En löntagare med en årsinkomst på 120 000 kr. får vid 3 926 lönekostnadsökning och med regeringens olika skatteförslag en löneökning efter skatt på ca 1 100 kr. Med folkpartiets förslag får samme löntagare en höjning med 2 800 kr. Något av det går åt till höjda fackavgifter, när avdragsrätten tas bort, och till ökade premier till arbetslöshetsförsäkringen. Ändå blir utfallet klart bättre. För att komma upp i samma utfall, dvs. 2 800 kr., med regeringens skatteförslag krävs att lönekostnaderna stiger med över 5 96. Det är för mycket. Skillnaden kan slå ut i sämre konkurrenskraft och ökad arbetslöshet. Finansdepartementet beskriver konsekvenserna av en sådan lönekostnadsutveckling på följande sätt: ”Tillväxten stagnerar, arbetslösheten fördubblas och statsskulden fortsätter att växa till följd av den bestående obalansen i statens finanser. Slutsatsen är given; det är nödvändigt att prisoch lönestegringstakten snabbt kan sänkas i Sverige så att utvecklingen kan fortsätta mot intern och extern balans.” Herr talman! De marginalskattesänkningar som vi föreslår för 1988 skall ändå bara ses som ett första litet steg i en större och mer omvälvande skattereform. Det viktigaste målet med en sådan måste vara att få ned marginalskatterna och att få en mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning. En skattereform har också i allra högsta grad med mänskligt skapande att göra. Om människor ser att två tredjedelar eller mer av vad de får över av en extra ansträngning försvinner känns det inte särskilt lockande att ens försöka. Alla måste känna att det lönar sig att arbeta, också de som i utgångsläget har en ganska bra inkomst. Ett viktigt inslag i en skattereform måste därför vara att alla får behålla åtminstone hälften av en extrainkomst eller en löneökning. Ett annat sätt att visa uppskattning och sporra till extra insatser är att låta de anställda i företag få vara med och dela på vinsten. Sådana andel-i-vinst system finns i dag i många företag, både stora och små. I många fall använder löntagarna sina vinstandelar för att bli medägare i de företag där de arbetar. Också det är positivt. Det är en väg att sprida makt och ansvar som har liberala förtecken. Tyvärr tycks den socialdemokratiska regeringen inte ha annat för ögonen än att sätta käppar i hjulen. Senare i månaden väntas ett förslag om att vinstandelarna i framtiden skall beläggas med arbetsgivaravgifter. Det kommer naturligtvis att avsevärt minska intresset för andel-i-vinst-system. Detta måste vara fel signal om man vill stimulera de anställdas ansvarstagande, deras extra insatser och deras nyskapande. Vi borde tvärtom från politiskt håll uppmuntra sådana här andel-i-vinst-system på företagsnivå. Herr talman! Vi kan som politiker — om vi vill — på olika sätt skapa bättre betingelser för mänsklig kreativitet och för individers möjligheter att växa. Men däremot kan vi inte politiskt besluta om växt, lika litet som om lycka. Växt är enskilda människors verk. Lycka är ett subjektivt begrepp. Vad som är lycka för mig kan vara olycka, eller i varje fall likgiltigt, för någon annan. Politiska system som trott sig veta vad lycka är och som sagt sig vilja ge den till alla har i stället spridit olycka. Vad vi som politiker kan göra är att försöka undanröja lidande och olycka. Den är lättare att identifiera, lättare att bli överens om. Men när det är gjort måste människor lämnas i fred att själva försöka skapa sin lycka. Trots att vi svenskar lever i ett välfärdssamhälle och som folk har det bättre än de flesta andra folk på jorden, finns det mitt ibland oss ofärd och lidande som vi skulle kunna undanröja eller lindra genom politiska handlingar. Låt mig ge tre exempel. Tusentals människor i Sverige lider av starr, trasiga höftleder eller igenkalkade kranskärl. Inte därför att sjukdomarna är obotliga — tvärtom är prognosen vid en operation mycket god — utan därför att vårdapparaten inte klarar av att operera tillräckligt snabbt. Sent omsider har sjukvårdsministern börjat intressera sig för de här frågorna och föreslagit att vi skall ha en enda kö i hela landet. Målet är förstås att de lediga resurser som kan finnas på sina håll utnyttjas bättre. Det är ett steg i rätt riktning, men det är otillräckligt. Vi måste också uppmuntra de läkare som är beredda att jobba mer att verkligen göra det. Den viktigaste åtgärden vore att sänka marginalskatterna. Det vore faktiskt, hur paradoxalt det än kan låta, en mycket klok fördelningspolitisk åtgärd. För nog är det bättre fördelningspolitik att låta läkare behålla mer av sina extrainkomster, om de hjälper till att få bort operationsköerna, än att ta ut så höga marginalskatter att många av dem ägnar sig åt att måla om huset eller hugga ved för att elda i villapannan, medan patienterna får vänta. Men inte heller det räcker. Operationskapaciteten måste byggas ut på vissa områden. Samhällsekonomiskt vore det en vettig åtgärd. I Bohuslandstinget har man räknat ut att om sjukkassepengar fick användas för att bygga ut operationskapaciteten inom ortopedi, skulle samhället t.o.m. spara resurser i form av minskad sjukskrivning, samtidigt som många enskilda skulle slippa ifrån sitt lidande. Det är obegripligt, herr talman, att regeringen sagt nej till ett försök med en sådan resursöverföring i Bohuslandstinget. Därför vill jag uppmana regeringen: Ändra er, släpp på prestigen, gör vad ni kan för att kapa operationsköerna! Herr talman! Inom långvård och psykiatri tvingas i dag, enligt en undersökning från socialstyrelsen, 28 000 patienter leva under sådana förhållanden att man delar rum med minst tre andra personer. Det är en rätt stor del av befolkningen som tvingas leva under förhållanden som vi utanför institutionerna aldrig skulle acceptera, säger Bengt Larsson, en av utredarna. De allra flesta av dessa människor har inget annat hem än institutionen. Den är deras hem. Ändå saknar två tredjedelar av dem egna möbler. De flesta kan inte själva välja tid för bad eller dusch trots att de kan klara detta på egen hand. Socialstyrelsens uppgifter är skrämmande, men de visar inte på några nyheter. De bekräftar bara att det finns ofärd mitt i välfärden, att det finns en verklighet som i allra högsta grad motiverar folkpartiets krav på rätt till eget rum inom långvården. Runt omkring i våra landsting arbetar folkpartister för att göra tillvaron på våra institutioner bättre. På många håll har våra förslag mottagits positivt. Utvecklingen har börjat gå åt rätt håll, men det går för långsamt. För att påskynda undanröjandet av denna ofärd vill vi ge landstingen ett särskilt stimulansbidrag som underlättar ombyggnaden av våra långvårdsinstitutioner. Herr talman! Mitt tredje exempel gäller familjer med en handikappad familjemedlem. Många mammor, pappor, syskon och makar gör ovärderliga insatser för sina närmaste. Ofta känner de hur de måste bekämpa tungrodd byråkrati och ekonomiska svårigheter för att klara det. Ibland talar vi om de här familjerna som ”svaga grupper”. Detta leder tankarna fel. Tvärtom har de en styrka som förvånar och griper. De klagar sällan — kanske alltför sällan. De har tagit på sig en meningsfull uppgift i livet som ofta får dem att växa. Vi kan inte undanröja det som orsakar deras svårigheter, men vi kan visa tacksamhet för vad de gör för dem som är också våra medmänniskor. Vi kan försöka se till att deras tillvaro ändå blir någorlunda dräglig. Det handlar förstås om många saker: om lyhörd och snabb service när det krävs hjälp utifrån, om korrekt information om förmåner och annat och om någon att tala med och avlasta sig på när det känns tyngre än vanligt. Men naturligtvis handlar det också om deras ekonomi, och det är där vi i egenskap av riksdagsledamöter kommer in i bilden. I dag får en förälder som stannar hemma för att vårda ett handikappat barn på heltid en ersättning på 45 000 kr. per år. Det är otillräckligt, menar vi. Vi har föreslagit att det skall höjas till 60 000 kr., eller med drygt en tusenlapp i månaden. Det går inte att som genom ett trollslag undanröja den ofärd som dessa familjer lever i. En höjning av ersättningen vore ändå ett litet steg för att underlätta något för dem som lever sitt liv fjärran från de centrala debattarenorna, för dem som är en del av det vi i folkpartiet har kallat det glömda Sverige. Herr talman! Sätter man, som vi liberaler gör, sin lit till den enskilda människan, måste man också våga visa henne tilltro. Menar man att individen skall vara drivkraften i utvecklingen, måste man ge henne både trygghet och svängrum att vara och skapa efter egen lust och vilja. Om individen skall växa, måste vi ge henne den miljö av frihet och tolerans och den friska och öppna livsluft som behövs för all utveckling. Jag har givit några exempel på hur vi liberaler vill medverka till att skapa sådana betingelser för att ge individen en chans att växa.

Herr talman! Den värdegemenskap som finns i vårt land är inte alltid tydlig i den politiska debatten. Men den finns där. Inte minst under det senaste årets dramatiska och tragiska händelser har värdegemenskapen varit en styrka för den svenska demokratin. Den senaste tidens handlingsförlamning inom rättsväsendet när det gäller att driva Palme-utredningen vidare kräver politiskt ledarskap. Mordutredningen angående landets statsminister skall ha alla rimliga resurser som går att utnyttja effektivt. Handlingsförlamningen måste brytas. De som sköter det vardagliga spaningseller utredningsarbetet skall veta att de har total uppslutning. De skall ges alla möjligheter att utföra sitt svåra arbete. Det är en gemensam angelägenhet för alla Sveriges medborgare att mordet på Olof Palme klaras upp. I frågor som gäller Sveriges intressen utåt har de politiska partierna en skyldighet att söka gemensamma nämnare och breda lösningar. Det gäller främst säkerhetsoch försvarspolitik. På samma sätt har vi anledning att främja andra folks intressen i bred enighet, t.ex. för att stärka en aktion för handelsbojkott av Sydafrika. De båda exemplen är tydliga nog. Det nationella intresset måste till sist ta över partiambitionerna så långt detta är möjligt. Försvarsfrågan är en sådan fråga, där Sverige har ett nationellt intresse att markera enighet. Hur vi hanterar vår säkerhetsoch försvarspolitik uppmärksammas och uttolkas i vår omvärld. Bred enighet är således i sig ett säkerhetspolitiskt intresse. Det har väckt förvåning — mot denna bakgrund — att den socialdemokratiska partistyrelsen tycks ha gett sin partiordförande, tillika statsminister, bundna mandat inför slutförhandlingarna mellan partierna om en eventuell försvarsöverenskommelse. Är det verkligen så? Enligt centerpartiets uppfattning finns det starka skäl att eftersträva en bred försvarsöverenskommelse. Det är en målsättning som vi har kvar trots uppgörelsen mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Men det kan inte ske till vilket pris som helst. Med de återkommande kränkningarna i Östersjön måste vi öka vår förmåga och markera vår beslutsamhet att värna vårt territorium mot fortsatta kränkningar. Det gäller såväl i luften som till havs. Centerpartiet kan inte heller medverka till en omfattande neddragning av civilförsvar och fredsförband. I Sydafrikafrågan är det naturligt med en gemensam nordisk aktion. Det gäller både bojkottåtgärder och särskilt bistånd till frontstaterna. En gemensam nordisk handelsbojkott blir alltmer brådskande. I dag stryps informationen från Sydafrika, men terrorn och förtrycket hårdnar ytterligare inom landet. Därför är det vår förhoppning, att en nordisk handelsbojkott snart skall sättas i gång, helst med uttryckligt stöd av Förenta nationerna. I en partimotion föreslår vi således en nordisk handelsbojkott mot Sydafrika och klargör att konsekvenserna här hemma skall bäras solidariskt. Inom loppet av en knapp månad har vi fått två intressanta dokument om den ekonomiska politiken hit till riksdagen. Den 12 januari kom finansplanen och det var ingen överraskning: ”Under 1986 fortsatte den svenska ekonomin att förbättras i en rad avseenden”, heter det där. Därefter följde en rad exempel på förbättringar. Den underliggande analysen tar emellertid med ganska lätt hand på de utifrån kommande faktorer som spelat en betydande roll. Jag tänker på oljeprisfallet, dollarns fall och den internationella räntenedgången. De nämns endast i förbigående. I går kom riksbankens förvaltningsberättelse. Där heter det om grunddragen i den ekonomisk-politiska utvecklingen: ”Det ekonomiska läget såväl i Sverige som utomlands påverkades under 1986 starkt av sjunkande oljepris och fallande dollarkurs. För Sveriges del innebar dessa faktorer i förening med lägre internationella räntor att bytesbalansen förbättrades med närmare 20 miljarder kronor mellan 1985 och 1986. För bytesbalansen som helhet förbyttes ett underskott på 10 miljarder kronor i ett överskott på preliminärt 8,5 miljarder kronor 1986. Sjunkande importpriser medförde dessutom att inflationstakten dämpades betydligt under året. Samtidigt fortsatte lönerna inom svensk industri att stiga snabbare än i flertalet industriländer. Konkurrenskraften försvagades därför.” Det ger en mer rättvisande bild av verkligheten, enligt vår uppfattning. Från centerpartiets sida har vi kritiserat den ekonomiska politiken under åren 1982-1986, bl.a. följderna av devalveringen. Chockdevalveringen 1982 harstarkt bidragit till de ökande regionala obalanserna. Ca 70 000 människor har sedan 1982 flyttat till storstäderna, nästan 50 000 bara hit till Stockholmsregionen. Det ökar utarmningen i avfolkningsområdena. Bara Bergslagen har fått släppa till 20 000 människor. I dag drabbas Bergslagskommunerna ytterligare av nya hårda slag. Påfrestningarna ökar i koncentrationsområdena genom ökade köer för att få bostad och ökade köer i trafiken. Miljökonsekvenserna blir negativa. I går var det förbud för biltrafiken i Hamburg, bortsett från fordon med katalytisk avgasrening. Även Sverige drabbas av allvarliga luftföroreningar. De ekonomiska drivkrafterna skapar ekonomiska och ekologiska obalanser. Men det är bara ekonomin som behandlas i finansplanen. Ändå förutsätter ekonomisk balans på lång sikt både ekologisk balans och regional balans. Här står vi inför avgörande vägval: Fortsatt centralisering och koncentration eller decentralisering. Enligt centerpartiets uppfattning måste den nuvarande koncentrationsutvecklingen brytas. Alla delar av landet har rätt till likvärdiga levnadsförhållanden. Särskilt ungdomar ställs i dag inför ett orimligt val, att välja mellan arbetslöshet i sin hembygd eller bostadslöshet i koncentrationsorterna. I rader av förslag anger centerpartiet hur ett decentraliserat samhälle kan främjas till gagn för storstad såväl som glesbygd. Krav på god miljö och livskvalitet måste prägla också den ekonomiska politiken. Vi är där kritiska mot regeringens bristande helhetssyn. Vi måste prioritera utbildningen, både ungdomsskolan och den högre utbildningen. Genom att låta skolan behålla sina resurser trots minskande antal ungdomar i skolåldern kan vi öka kvaliteten i utbildningen bl.a. genom minskande klasser och mindre skolor. Här finns det verkligen utrymme för överbryggningspolitik. Vi vet ju att årskullarna ökar igen. De små högskolorna måste stärkas. De måste få en ökad uppgift att främja den egna regionens utveckling. Kommunikationerna måste förbättras i alla delar av landet. Vägar, järnvägar och flygtrafik liksom telekommunikationer måste stärkas. Kollektivtrafiken måste främjas, särskilt i koncentrationsområdena. Den nya tekniken och elektroniken måste få en chans också utanför storstadsområdena. Den nya tekniken ger möjlighet till decentralisering, men det krävs politisk vilja för att någonting skall hända. Det behövs en väl utbyggd kommunal skatteutjämning för att skapa likvärdiga levnadsvillkor och rättvist fördelad service i olika delar av landet. Centerpartiet avvisar regeringens förlag till reducerade skatteutjämningsbidrag. På kort tid har vi utarbetat ett alternativ för 1988 och begär fortsatt beredning med parlamentarisk medverkan för åren därefter. Vi hoppas naturligtvis att riksdagsbehandlingen av den här frågan kommer att leda till konkreta resultat, eftersom också övriga oppositionspartier yrkat avslag på regeringens proposition. Målet måste vara en skatteutjämning som skapar samstämmighet mellan serviceoch skattenivå. Vi avvisar de förslag som förts fram om enhetsskatt för stat och kommun liksom skattetak för kommunerna. Det är en centralistisk politik, som vi inte kan acceptera. Devalveringspolitiken har också ökat de ekonomiska klyftorna i samhället. De stora exporterande företagen har vunnit. De små företagen, egenföretagarna — i regel de hemmamarknadsorienterade — tillhör ofta förlorarna. Inte tillhör jordbrukets folk vinnarna. Nya klyftor har uppstått mellan de grupper som kunnat kompensera sig för devalveringens effekter och de som inte kunnat detta. Till de senare grupperna hör pensionärer i allmänhet. De flesta aktieägare tillhör senare års vinnare genom de snabbt stigande aktiekurserna, men naturligtvis inte alla. Alla vinster är dessutom inte realiserade, Centerpartiet kritiserar den fördelningspolitiska inriktningen av förslagen i budgeten när det gäller ungdomarna, eftersom regeringen fortfarande är passiv i fråga om studiemedelssystemet. Det måste bli en rimligare fördelning mellan lån och bidrag, annars fortsätter klyftorna att öka mellan ekonomiskt välsituerade studerande och andra. Nya direktiv måste ges med det snaraste till den arbetande utredningen på området. Centern vill införa en studielön på för närvarande 23 300 kr. kompletterad med statsgaranterade lån med avdragsgill ränta, avdragsgilla studielitteraturkostnader samt vårdnadsersättning i stället för barntillägg. Återbetalningen måste underlättas för låginkomsttagare och barnfamiljer. Utbildning är en investering för framtiden. Därför måste resurserna till utbildning prioriteras. Barnfamiljerna måste få ökad valfrihet i barnomsorgen genom en beskattad vårdnadsersättning till familjer med barn i förskoleåldern. Ökad rättvisa mellan familjer med barn och övriga skattebetalare är en grundförutsättning för en ny skattereform. Vi vet att det finns ett brett stöd i opinionen för någon form av vårdnadsersättning till småbarnsfamiljer. Därför kommer vi också envist att slåss för en sådan reform för att söka nå bredare uppslutning också här i riksdagen, liksom vi har gjort tidigare. I budgeten föreslår regeringen höjda mjölkpriser genom minskade subventioner. Det drabbar direkt konsumenterna, inte minst barnfamiljerna. Det är en bakvänd fördelningspolitik. Förslaget om höjda mjölkpriser står dessutom i klart motsatsförhållande till regeringens eget prisstopp som infördes häromdagen. Det går inte att förbjuda prisökningar, som redan har sagts. De kommer igen förr eller senare — en del utredningar säger att de kommer med ökad styrka. Hur som helst finns det möjlighet att stoppa mjölkprishöjningen genom ett politiskt beslut. Varför då inte använda en säker metod för att hålla priserna nere? Vi reagerar också mot att regeringen nu som tidigare bortser från löftet till pensionärer med låg pension. Regeringen har här varit oförsiktig med löftespolitiken. Löftena till pensionärerna har inte infriats, varken om kompensationen för devalveringens effekter eller om förbättringar till de s.k. sämst ställda pensionärerna. Däremot har man fullföljt vallöftet att förbättra delpensionen. Det finns anledning att ställa frågan till regeringen, om de löften som inte infriats fortfarande står kvar. Enligt vår uppfattning är det i första hand de pensionärer som har låg pension som samhället måste värna om. Det gäller den grupp som står utanför ATP, de s.k. undantagandepensionärerna, som bara har folkpension att leva på. Det gäller gruppen med enbart folkpension och pensionstillskott eller låg ATP. Trots bostadstillägg i en del fall lever dessa pensionärer under mycket knappa villkor. Det är dessa grupper som enligt centerpartiets uppfattning måste få bättre villkor först. Så länge de inte får det blir också förslaget om att ta bort det s.k. friåret vid sjukdom en djup orättvisa, som ytterligare ökar oron hos våra äldre. Också i fördelningspolitiken står vi inför ett vägval: Skall vi i första hand förstärka den sociala och ekonomiska grundtryggheten? Skall vi minska klyftorna i utbildningssamhället? Skall vi värna om barnfamiljerna? Centerpartiets svar på dessa frågor är ett klart ja. Skall vi få en bra ekonomisk utveckling på sikt behövs ett reformerat skattesystem. Skattesystemet påverkar i hög grad företagens och övriga skattebetalares långsiktiga planering och investeringsbeslut. De grundläggande principerna för ett reformerat skattesystem måste därför ligga fast under en längre tid. Den nuvarande kommunalskattelagen är från 1928. Så länge kommer antagligen inte ett nytt skattebeslut att hålla, men det är angeläget att det inte rivs upp redan efter nästa regeringsskifte. Därför måste skattepolitiken utformas av partierna gemensamt i syfte att komma fram till en produkt som flertalet kan acceptera. Regeringen borde inte tveka om att så fort som möjligt tillsätta en parlamentarisk skatteutredning. Problemen i Sverige är till en del desamma som har drivit fram omläggningar av skattesystemet i andra länder. Det betyder inte att vi bara kan kopiera t.ex. den omtalade amerikanska skattereformen. Utformningen av det svenska skattesystemet måste även i framtiden knyta an till svenska traditioner. Det betyder bl.a. fortsatt beskattningsrätt för kommunerna för att upprätthålla kommunalt självstyre. Enligt centern bör en skatteform inför 1990-talet ha följande inriktning: O Sänkt skatt på arbete och arbetande kapital. Det betyder reformeringar av inkomstskatten men också av arbetsgivaravgifterna — löneskatterna — som ju direkt belastar produktionsfaktorn arbete. Oo Sänkta marginalskatter för alla. En skattereform måste bli en reform för hela folket. o En effektiv kommunal skatteutjämning. Det är nödvändigt ur regionalpolitisk synpunkt men också för att skapa skatterättvisa mellan individer. Det är först när den beskattningsbara inkomsten går över 300 000 kr. som statsskatten blir tyngst. En marginalskattereform mister alltså mycket av sin verkan om den inte baseras på en rättvis kommunal beskattning. o Ett skattefritt belopp i botten måste vara kvar. Vi vill ha kvar det nuvarande grundavdraget och på sikt höja det. Oo Så långt möjligt likvärdig behandling av olika slags inkomster för att minska möjligheterna till skatteflykt. Oo Finansieringen av dessa förbättringar bör enligt vår uppfattning i huvudsak ske genom att man till en del begränsar aktiebolagens nuvarande mycket generösa avsättningsmöjligheter samt genom höjda energiskatter och miljöavgifter. Granskar man de olika partiernas skattemotioner och förslag finner man en hel del gemensamma nämnare, men det finns också klara skillnader. Folkpartiet och moderaterna vill bägge begränsa marginalskattelättnaderna till övre delen av skatteskalan. Socialdemokraterna vill ta bort grundavdraget i nuvarande form — i varje fall i remissförslaget — kanske också villaavdragen och resterande delar av reseavdragen. Alla dessa åtgärder leder till ökade skattebördor för lägre inkomsttagare, om inte det totala skattetrycket kan minskas. Partierna motiverar sina resp. åtgärder med att beskattningen i dag skulle vara särskilt förmånlig för deltidsarbetande. Den uppfattningen kan vi i centern inte ställa upp på. Deltidsarbetande har inte sällan svårt att få jobb hela dagen. I andra fall har de valt deltidsarbete därför att de också har en oavlönad uppgift att sköta — vanligen barnpassning, vård av anhörig eller studier. En ökad skattebörda på de deltidsarbetande skulle i själva verket träffa många socialt utsatta grupper, inte minst kvinnor och en del män som redan i dag illa lönas för sitt dubbelarbete. När det gäller kapitalbeskattningen är det viktigt att skilja mellan kapital som genast är tillgängligt för konsumtion och kapital som är bundet i företag och som många gånger utgör garantin för människors sysselsättning. När det gäller det arbetande kapitalet måste vi fortsätta att lätta skattebördan. När det gäller konsumtionskapitalet har vi i centern större förståelse för de olika kraven på skatteskärpningar. Kommer utredningsarbetet i gång någorlunda omgående bör en större skattereform kunna träda i kraft 1989. För 1987 och 1988 har beslut redan fattats om vissa marginalskattelättna der, höjt grundavdrag och en höjning av den s.k. brytpunkten. Därigenom har vi i centern fått viktiga krav tillgodosedda. Men vi utesluter inte ytterligare förbättringar för 1988. När det gäller den kommunala skatteutjämningen har vi lagt fram ett konkret alternativ. Eventuella ytterligare ändringar i den statliga inkomstbeskattningen 1988 måste emellertid göras beroende av den kommande avtalsrörelsen. Är arbetsmarknadens parter villiga att göra en direkt avräkning i lönerörelsen t.ex. för marginalskattesänkningar bör det diskuteras. Risken är annars att omfördelande skatteförslag mer stör än underlättar en avtalsrörelse och därmed får en inflationsdrivande effekt. I morgon möts partierna för att diskutera konsekvenserna för Sveriges del av Tjernobylkatastrofen. Remisskvarnen har malt ett par månader, propagandaapparaten likaså. Opinionsmätningarna visar att ”människor lugnar sig efter hand” — som om det vore en sensation. Vi vänder oss i centerpartiet mycket hårt mot dem som spekulerar i att människor skall glömma — det finns nämligen ingen anledning att göra det. Även om mycket är sig likt, de gamla kända skyttegravarna ockuperade på samma sätt som förr, så är det ändå något som har hänt under senare tid. I dag talar experter om ”det som inte kunde hända”, dvs. en allvarlig reaktorolycka med betydande miljökonsekvenser, som något som kommer att hända igen och igen... I dag talar kärnkraftens främsta förespråkare om försurningens risker. Det är ett framsteg, låt vara något senkommet. Men vi uppfattar det som ett stöd för centerförslaget om miljöavgifter på försurande utsläpp. Regeringen har här fått ett utomordentligt bevis för att kraftoch industriföretag kommer att öppna plånboken och betala med glatt hjärta. Det är nämligen överraskande ofta samma grupper som talar sig varma för kärnkraft, varnar för försurningen och släpper ut försurande ämnen. Olyckan i Tjernobyl borde ha lärt oss — en gång till — att det inte finns några ofelbara människor. Inte i Tjernobyl, inte i Harrisburg. Ibland klickar människors omdöme, ibland förmågan att handla under extrem press. Men i svenska reaktorer skulle tekniken tydligen klara både mänskliga felhandlingar och eventuella konsekvenser. Hur kan det då komma sig, att just Sverige beslutat att kärnkraften skall avvecklas? Enligt centerpartiets uppfattning måste den beslutade avvecklingen inledas nu. Samtidigt måste kärnkraften göras överflödig i vårt energiförsörjningssystem. Alternativ finns om de får en chans. Hushållning, sparande och effektiv energianvändning har vi numera lärt oss. Låt mig något litet kommentera det som Carl Bildt sade för en stund sedan. Jag tycker att han var något ofullständig när han beskrev sammanhanget mellan klimat och eluppvärmning. Analysen var något historielös. Låt mig komplettera: För att få avsättning av all nyproducerad kärnkraftsel har eluppvärmningen ökat dramatiskt i vårt land. Det innebär ökat beroende av kärnkraftsel på kort sikt. Det betyder ökad sårbarhet. Det är denna bundenhet som skapat vår nya sårbarhet. Det är ett effektkrävande system som måste dimensioneras efter den kallaste vinterdagen, utan att för den skull uppvärmningen och dess behov inkräktar på industrins elbehov. Problemens orsak är vårt uppbyggda elberoende. Bakom denna sårbarhet, detta elberoende, ligger kärnkraftsexpansionen. Också i energioch miljöpolitiken står vi inför ett avgörande vägval. Det handlar om människors överlevnad. Är vi beredda att göra vad vi kan för att rädda en mänsklig miljö till kommande generationer? Går det att uppbåda politiska majoriteter här i riksdagen för en sådan politik? Vi hoppas verkligen det. När det gäller miljöpolitiken hoppas vi i centerpartiet — trots alla tidigare nej-svar — att frågan senare i år och under åren framöver här i riksdagen skall besvaras med ett eftertryckligt ja.

Herr talman! I går detonerades en kärnladdning motsvarande 20 kiloton dynamit i Nevadaöknen i USA. Laddningen var klart större än den som exploderade över Hiroshima i augusti 1945. Det var årets första amerikanska kärnvapenprov. Beslutet av Förenta Staternas regering att nu fortsätta med sina provsprängningar innebär att man valt att nonchalera en mycket bred internationell opinion, som kräver ett stopp för alla kärnvapenprov. I FN har en överväldigande majoritet av världens stater ställt sig bakom detta krav. Om kärnvapenproven driver på kapprustningen blir det svårare att motverka en spridning av kärnvapen till andra länder, när de som redan har sådana inte ens är beredda att upphöra med nya prov. De kärnvapenlager som redan finns räcker mer än väl till för att förinta oss alla, många gånger om. Gårdagens sprängning i Nevadaöknen riskerar att få särskilt allvarliga följder. Sovjetunionen har tidigare förklarat att man nu — efter den första amerikanska provsprängningen i år — kommer att återuppta också sina kärnvapenprov, efter ett 18 månader långt moratorium. Det är dystert att behöva konstatera att den amerikanska statsledningen inte velat utnyttja den möjlighet som den sovjetiska inställningen ändå gav — att om ingen sida sprängde först, så skulle man i praktiken få till stånd ett ömsesidigt moratorium. Detta är ett bakslag för nedrustningssträvandena. Men det är samtidigt en utmaning till alla oss som också är berörda av kärnvapenhotet utifrån att säga ifrån. Vi har rätt att kräva att också våra intressen tas till vara, Vi har rätt att kräva, av alla stater, att de omedelbart upphör med utprovningen av nya kärnvapen. Och jag kan försäkra att vi inom femkontinentinitiativet inte kommer att förtröttas i arbetet för att få gehör för dessa krav. Herr talman! Ett gott liv — det är det vi önskar. Det är det vi alla strävar efter — på arbetet, i hemmen och i politiken. Ett gott liv för alla människor förutsätter ett samhälle med tolerans, där alla värderas lika och där varje individ behandlas med respekt. Det förutsätter ett samhälle med ren luft och rena vattendrag, med levande skog och öppna landskap. Men det förutsätter också ett samhälle som förmår ge utbildning, arbete och försörjning, som erbjuder alla vård vid sjukdom och ohälsa och som har resurser för en värdig ålderdom. Målet ett gott samhälle i denna allmänna mening tror jag att vi alla är överens om. Vad som skiljer oss åt — och oftast då ganska dramatiskt — är med vilka medel vi vill åstadkomma ett sådant samhälle, vilka problem vi anser vara viktiga att angripa, vad vi kan och vill åstadkomma gemensamt i stället för var och en för sig. Jag skalli dag mot bakgrund av den framlagda budgetpropositionen ge min bild av hur vi socialdemokrater vill ge vårt bidrag till ett sådant gott samhälle, i dag och för framtiden. Grundläggande för ett land som vårt är den allmänna och lika rösträtten, mötesoch yttrandefriheten. De är alla nödvändiga förutsättningar för ett gott samhälle. Länder som saknar dessa förutsättningar blir inskränkta och förtvinade. Demokratin utgör alltså grunden. De hus som sedan byggs på denna grund kan emellertid se helt olika ut. Borgerligt styrda länder kännetecknas av att man i praktiken stänger ute en del av befolkningen i kylan; de arbetslösa, de bostadslösa och de medellösa. Det goda livet gäller flertalet, men inte alla. Stigande arbetslöshet kan avfärdas med att majoriteten ändå har jobb. Ökade klyftor kan skylas med medelklassens, majoritetens, ökade välstånd. För oss socialdemokrater är ett sådant samhälle inget alternativ. Vi vill kunna säga att alla som lever i detta land har vissa grundläggande rättigheter. På denna viktiga punkt finns uppenbarligen en avgörande skillnad mellan socialdemokratin och de borgerliga partierna. Det visar inte minst den diskussion som jag har fört under hösten med Carl Bildt och Bengt Westerberg. För oss socialdemokrater är rätten till arbete och generell välfärd del i en medborgarrätt som vi byggt upp under efterkrigstiden, som vi värnade om under den ekonomiska krisens värsta påfrestningar. Med en socialdemokratisk regering kommer denna fullödiga medborgarrätt att skänka trygghet också i framtiden. Förra året föddes det 102 000 barn i det här landet. Under vilka villkor kommer de att växa upp? Hur blir deras start? I Sverige har vi valt att förbättra barnfamiljernas villkor genom barnbidrag och genom föräldraförsäkring, som ger tid tillsammans när barnen är små. I år höjer vi barnbidragen med en dryg tusenlapp per barn och år. Därmed har barnbidragen på fyra år nära nog fördubblats sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten 1982. Barnbidraget, föräldraförsäkringen, kortare arbetstid — i första hand för småbarnsföräldrar — och en barnomsorg utan köer är hörnstenar i en socialdemokratisk familjepolitik. I andra länder har man valt andra metoder. I USA finns t.ex. ingen föräldraförsäkring. Någon rätt till ledighet finns inte. Barnbidrag existerar inte heller, och samhället ombesörjer ingen barnomsorg. I genomsnitt stannar de förvärvsarbetande amerikanska kvinnorna hemma endast sex veckor när de får barn. Ett sådant system ger frihet för arbetsgivarna. Det blir de som avgör föräldrarnas möjlighet att få tid med barnen. Men för föräldrarna existerar inte samma frihet. Har arbetsgivaren bestämt att inte tolerera någon längre ledighet i samband med barnets födelse kan föräldrarna inget göra. Ekonomiskt blir de helt beroende av sparade pengar. Ibland anges valfriheten som argument för privatisering inom skolans område. I USA svarar privata skolor för utbildningen av 10 26 av alla barn. I Europa är andelen privata skolor lägre — så också i England. Forskare har nu pekat på att en förklaring till att kvaliteten i det allmänna skolväsendet sjunker är bristen på politiskt intresse. En dålig kvalitet i undervisningen blir ingen viktig fråga därför att så många opinionsbildare, politiker och andra i positioner att påverka debatten inte är beroende av det allmänna skolsystemet. De har sina barn i privatskolor i stället. I Danmark går 5 96 av barnen i privatskolor. De danska privatskolorna brukar framhållas som förebild i den svenska skoldebatten. Nu visar emellertid undersökningar att privatskolorna har färre utbildade lärare än de offentliga, att de ofta saknar läkare och psykologer. De barn som är besvärliga skickas hem och hänvisas till den allmänna skolan. De jämförelserna visar, menar jag, att det finns goda skäl att slå vakt om den allmänna och gemensamma utbildningen. De 102 000 barnen, de som föddes under förra året, hur går det för dem när de sedan lämnar skolan? Finns det jobb för dem? Finns det en uppgift och en plats för alla? Det senaste decenniet har de flesta länder drabbats av en katastrofalt ökande arbetslöshet. Några har dock klarat sig bättre än andra. En förklaring tycks vara att man i dessa länder haft den fulla sysselsättningen som ett överordnat politiskt mål. I många borgerligt styrda länder har man uttryckligen valt en annan väg. Man har sagt att det är viktigare att få ner inflationen än att öka sysselsättningen. Arbetslösheten har ställts mot inflationen — och följaktligen ökat, år efter år, tiondel för tiondel, procentenhet för procentenhet. I Västeuropa är nu mer än var tionde medborgare utan arbete. I England är arbetslösheten 13 26. Mer än tre miljoner går utan arbete. I de regioner som drabbats hårdast är var femte arbetstagare arbetslös. I flera av Englands industristäder är en majoritet av ungdomarna utan arbete. Trots detta har den engelska regeringen misslyckats med att få ner inflationen. Prisökningarna i Storbritannien är inte lägre än i Sverige, trots att arbetslösheten i vårt land bara är en femtedel av den engelska. Den engelska forskaren och ekonomen Richard Layard har visat varför: den ökade arbetslösheten är inte effektiv för att bekämpa inflationen. Arbetslösheten har nämligen främst inneburit att arbetslöshetsperioderna för vissa utsatta grupper, t.ex. ungdomar och kvinnor, blivit längre. Och det är inte de grupperna som styr prisoch löneökningarna. De blir i stället en kategori som i allt fler avseenden hamnar utanför samhällets gemenskap. Så vältras krisens bördor över på de arbetslösa. Solidariteten brister, klasskillnaderna ökar. Det är följden av denna medvetna borgerliga politik. Då nämner man USA. Ja, där har visserligen sysselsättningen ökat. Många nya jobb har skapats. Men det har skett till priset av exploderande underskott i statsbudgeten och utrikeshandeln. Fortfarande arbetar en väsentligt lägre andel vuxna, och arbetslösheten är två till tre gånger större i USA än i Sverige. Som vanligt drabbas minoriteter och ungdomar hårdare än andra. De svarta har dubbelt så hög arbetslöshet som de vita, och bland de svarta ungdomarna är arbetslösheten 40 96. En stor del av de nya jobben har skapats i lågbetalda och okvalificerade yrken. Omkring var tionde amerikan arbetar för den federala minimilönen, som motsvarar mindre än 25 kr. i timmen. Jag tror inte att det är den arbetsmarknad föräldrarna till de 102 000 nyfödda barnen ser framför sig när de tänker på framtiden. Ett effektivt samhälle förutsätter utveckling och förändring på arbetsmarknaden. Men förändring måste inbegripa trygghet. I borgerligt styrda länder tycks man emellertid anse att vi måste offra en minoritet på arbetsmarknaden, att vissa måste slås ut, att några måste bli effektivitetens offer. Vi socialdemokrater underkänner ett sådant resonemang. Vi menar att de som tvingas till omställningar och förändringar skall få stöd. Det skall inte vara ett passivt stöd till försörjning i arbetslöshet. Det skall i första hand vara ett stöd till utbildning eller andra åtgärder som syftar till att stärka ställningen på arbetsmarknaden och ge ett arbete. Tre år i rad har vi lyckats minska arbetslösheten i vårt land. När den på två år, mellan sommaren 1980 och 1982, nästan fördubblades var vi farligt nära den utveckling många andra västeuropeiska länder genomgått. Och jag är inte ensam om att uppfatta det så att den borgerliga regeringen medvetet hade lagt om sin politik enligt det traditionella borgerliga mönstret, att öka arbetslösheten därför att man inbillar sig att man den vägen skulle nå andra ekonomiska mål. I dag är arbetslösheten omkring 2,5 26. I ett internationellt perspektiv är det unikt. Ändå är vi inte nöjda. Vi vill, därför att vi ser den fulla sysselsättningen som det övergripande målet, gå vidare med betydande ansträngningar på det här området. Sysselsättningen är, herr talman, avgörande för tryggheten i ett samhälle. Men också den rättvisa fördelningen. Den tredje frågan många människor ställer sig är därför: Kommer vi i framtiden att ha råd med den generella välfärdspolitiken? Räcker pengarna? De senaste fyra åren har den socialdemokratiska regeringen inriktat sin politik — tvingad därtill — främst på att sanera ekonomin, de gemensamma resurserna. Det har varit nödvändigt, och det har gett resultat. Budgetunderskottet — nu mindre än en tredjedel jämfört med situationen 1982 — är inte längre ett akut hot mot välfärden. Affärerna med utlandet gav förra året ett överskott och väntas ge det också i år. Utlandsskulden minskar. Industriproduktionen har ökat kraftigare än i omvärlden, och investeringarna stiger nu åter. Carl Bildt tog upp det här i sin inledning. Överskottet i utrikeshandeln sjunker, sade han. Men jämför då med underskottet på 24 miljarder när de borgerliga partierna lämnade över till oss! Jämför med vårt grannland Danmark, som ni brukar åberopa som ett bra exempel på borgerlig politik! Man har där ett underskott i bytesbalansen på 35 miljarder kronor, och regeringen tillgriper det ena ”paketet” mera desperat än det andra för att försöka få någon åtstramning av ekonomin. Carl Bildt kommenterade också Brookingrapporten. Huvudpoängen i den är ju faktiskt att de amerikanska forskarna säger: Om USA skall kunna lösa sina grundläggande ekonomiska problem, så följ Sverige! Det är huvudslutledningen man kan dra av den rapporten. Carl Bildt sade också att 1986 blev ett år då Sverige åter hade litet tur. Där kom det. När ni tvingas konstatera faktum av socialdemokratisk politik, då är er beskrivning att vi har litet tur. Men är det inte märkligt att borgerliga regeringar i Sverige alltid har otur och att socialdemokratiska regeringar alltid har tur? Jag tror att väljarna är kloka nog att dra slutsatser av det i 1988 års val. Alla dessa framsteg som jag redovisat här är nödvändiga för det goda och rättvisa samhället. Men framgångarna har krävt uppoffringar. Därför är det glädjande att vi har råd att öka den privata konsumtionen utan att det skapar underskott i våra utrikes affärer. Samtidigt vill jag understryka att konsumtionsökning inte får finansieras genom en ökad utlandsskuld. Låt mig återigen beröra Carl Bildts nedsättande ord om de åtgärder som regeringen vidtar och säga att det finns tre motiv för prisstoppet: för det första att bryta inflationsförväntningarna, för det andra att slippa omförhandlingar av avtalen — från den privata sektorn fick vi i går bekräftat att så sker — och för det tredje att vi skall få en bättre kontroll över prisutvecklingen. Löntagarna har i stort sett känt ett ansvar — och känner det uppenbarligen fortfarande — för kampen mot inflationen. Jag efterlyser ett motsvarande ansvar från företagarnas sida. Bengt Westerberg lovade kategoriskt i massmedia häromdagen att en borgerlig regering med hans medverkan aldrig kommer att genomföra ett prisstopp. Då vill jag fråga Olof Johansson: Kan Olof Johansson ge ett motsvarande kategoriskt besked om att en borgerlig regering aldrig någonsin kommer att tillgripa ett prisstopp? Jag vill i all stillsamhet påminna de borgerliga partiledarna om att er egen inflationspolitik blev en katastrof. Den krona som vi överlämnade 1976 var 1982 värd bara 52 öre. Ni är inte precis experter på inflationsbekämpningens område. TI årets budget gör regeringen stora fördelningspolitiska insatser. Det gäller sjuka, barnfamiljer, pensionärer och dem som bor i utsatta regioner. Vi föreslår en av de största förbättringarna någonsin av sjukförsäkringen. Alla anställda får samma förmåner vid sjukdom - oavsett om man arbetar i offentlig tjänst eller i privata företag, = Oavsett om man är arbetare eller tjänsteman, = oavsett om man arbetar skift eller dagtid. Det är en rättvisereform av klassisk socialdemokratisk modell. Det skall inte kosta mer att vara sjuk om man är arbetare eller privatanställd. Det skall helst inte kosta alls. Samtidigt höjs arbetslöshetsersättningen kraftigt. Barnbidragen förbättras. Ersättningen vid delpension räknas upp ordentligt — från 50 till 65 96. För pensionärerna genomför vi förbättringar av basbeloppet den 1 juli 1987 och av de kommunala bostadstilläggen den 1 januari 1988. Netto tillförs pensionärerna 2 000 milj.kr. Det är en rejäl förstärkning. Jag hörde när jag drack kaffe i kaféet innan vi gick upp en riksdagsledamot som hade varit ute på ett möte. Efter inledningen reste sig en pensionär upp som förste diskussionsdeltagare och sade apropå pensionärernas villkor: Får man vara nöjd? Jag tycker efter att ha lyssnat på en del radioprogram som har sänts på förmiddagen att det är en ganska befogad fråga. Jag tror nämligen att de flesta pensionärer är nöjda. Och när nu centern vill göra sig till förespråkare för de sämst ställda pensionärerna vill jag bara konstatera att om centern hade fått bestämma, skulle de pensionärer som enligt regeringens förslag får en förbättring på närmare 9 000 kr. endast vara säkra på att få drygt 700 kr. — mindre än en tiondel. Regeringens förslag ger alltså de här pensionärerna drygt 8 000 kr. mer, och det beror på att centern inte vill göra de kommunala bostadstilläggen tvingande — kanske därför att de ofta är så dåliga i centerstyrda kommuner, och centern centralt vill låta centern lokalt fortsätta med dåliga bostadstillägg. Jag vill göra riksdagens ledamöter, och allmänheten, uppmärksamma på att för de grupper som vi nu genomför efterlängtade förbättringar för — de sjuka, de arbetslösa, pensionärerna — ville de borgerliga regeringarna gå motsatt väg 1982. Då lade de fram konkreta förslag som skulle ha lett till dramatiska försämringar och ökad otrygghet: fler karensdagar i sjukförsäkringen, lägre arbetslöshetsersättning, ingen värdesäkring av pensionerna. Det är förslag som sedan hängt med genom åren. I årets ekonomiska motioner från borgerligheten återkommer förslagen igen — i form av krav på karensdagar, nej till höjd delpension, nej till värdesäkrade pensioner. Min fråga är: Varför? Vi har ändå rätat upp ekonomin. Vad är det som gör att ni vill komma åt de här grupperna, som verkligen inte lever på solsidan i samhället? Vi har i Sverige en jämnare fördelning av inkomster än i kanske något annat land. Vissa hävdar att jämlikheten i Sverige är för stor. Jag anser tvärtom att ett gott samhälle måste vara ett samhälle med en hög grad av utjämning. I ett samhälle med stora klasskillnader växer också motsättningarna. De rika måste ständigt ängslas för de fattigas reaktion mot överflödet. I Dagens Industri kunde vi för några veckor sedan läsa om hur Rolls Royce-bilarna manifesterade den växande förmögenheten i Storbritannien. ”De står dock sällan parkerade på gatan; det blir så lätt en rispa, en hälsning från dem som har långt fram till ett sådant fortskaffningsmedel”, skrev reportern. Hur kommer världen och Sverige att se ut när barnen blir vuxna? Kommer luften, vattnet och marken att klara kemikalier, utsläpp och förgiftning? Kommer skogen att förtvina av försurning? Kommer kärnvapenmakterna att släppa loss sina förstörelsevapen med risker för människosläktets överlevnad? Den fjärde frågan märker vi nog alla när vi är ute på våra möten: Kan vi avvärja hoten mot människornas existens på jorden? Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och kemikalieutsläppen i floden Rhen visar att miljöproblemen inte respekterar några gränser. Miljöproblemen måste lösas gemensamt. Svavelutsläpp från Europas stora industriområden sprids dit vinden blåser. Arbetarrörelsen har sedan gammalt bred erfarenhet av miljöfrågor. Vi har visat att kampen för en god arbetsmiljö inte behöver betyda färre jobb och sämre lönsamhet. I stället menar vi att en god arbetsmiljö befrämjar lönsamhet och produktivitet. På samma sätt menar vi att kravet på god yttre miljö går att förena med en god ekonomi. Kortsiktigt betyder det kostnader. I längden är dock en god miljö också en förutsättning för en stark ekonomi. Miljökraven måste därför prioriteras betydligt hårdare. Det innebär att kortsiktiga vinstintressen måste underordna sig omsorgen om människan och hänsynen till miljön. Från de borgerliga partierna — framför allt från folkpartiet och moderaterna — får vi ständigt höra att det skulle bli så mycket bättre, om vi släppte loss marknadskrafterna, om sektorn för politiska beslut kunde drastiskt minskas. Men tror ni verkligen att marknadskrafterna någonsin kommer att känna ansvar för miljön? Ni har ju också hört talas om gifttunnorna i Teckomatorp, om kemiutsläppen i Rhen, om molnet som spred skräck och fasa i den indiska staden Bhopal. Också erfarenheterna från de hårt centralstyrda kommunistiska staterna visar att det bara är en demokratisk kontroll, inflytande från människorna, och varken den liberala marknadsekonomin eller den kommunistiska centralekonomin som kan lösa de här problemen. Är inte i själva verket miljöpolitiken ännu ett exempel på att er ideologi inte går att förena med de krav människorna ställer i ett modernt välfärdssamhälle? Skall hela folket få en god miljö har också alla ett ansvar. Människor måste i demokratisk ordning, i kraft av sin medborgarrätt, bestämma villkoren för hur vi skall handskas med den natur som vi alla är beroende av. Samtidigt har också var och en av oss ett personligt ansvar att leva som vi lär. Kampen för en bättre miljö får en allt starkare internationell dimension. Detta gäller naturligtvis i ännu högre grad det arbete som måste utföras för att lindra svälten och skydda världsfreden. Låt oss än en gång återvända till de nyfödda barnen. Nog borde det finnas förutsättningar för dem att här i Sverige växa upp i ett gott samhälle. Det gläds vi åt, men samtidigt påminns vi dagligen om att det finns miljoner barn som växer upp under vidriga förhållanden ute i världen. Fattigdom och umbäranden, ständig hunger och skräck präglar många barns uppväxt. För de barn som växer upp i krigsområden är förhållandena naturligtvis allra svårast. Vi som har förmånen att se våra barn växa upp i ett rikt land i fred måste visa vår solidaritet med människor i länder som har det svårare. Sverige skall fortsätta att göra aktiva insatser för fred och rättvisa i världen. Hjalmar Branting, Östen Undén, Alva Myrdal och Olof Palme har gett Sverige ett aktat namn i hela världen. Vår neutralitetspolitik, våra kunskaper, våra biståndsmedel, vår flyktingpolitik, våra personliga kontakter med företrädare för folkliga rörelser i Afrika, Asien och Sydamerika gör det möjligt för oss att fortsätta vårt arbete för fred, nedrustning och rättvisa. Vi måste alla känna detta ansvar för vår egen och våra barns framtid. Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på de borgerliga företrädarna och kommunistledaren, och jag måste säga att jag upplevde det som en lam opposition, förmodligen förlamad av sin inre splittring. Varför redovisar man inte med ett enda ord sina egna alternativ här i dag? Låt mig nämna några exempel som visar hur besynnerlig situationen är. Beträffande statsutgifterna säger moderaterna: Minska utgifterna! Centern säger: Öka utgifterna! Folkpartiet hamnar mitt emellan. Beträffande energi politiken säger moderaterna: Behåll kärnkraften så länge som möjligt! Centern säger: Avveckla kärnkraften så fort som möjligt! Folkpartiet är mitt emellan. När det gäller skatten säger moderaterna: Sänk skatten mest för de högsta inkomsttagarna! Centern säger: Sänk skatten mest för de lägsta inkomsttagarna! Folkpartiet är mitt emellan. Vad gäller regionalpolitiken säger moderaterna: Skär ner på regionalpolitiken! Öka insatserna för regionalpolitiken, säger centern. Folkpartiet ligger mitt emellan. Moderaterna säger: Minska mjölksubventionerna! Centern säger: Öka mjölksubventionerna! Folkpartiet är mitt emellan. Herr talman! Efter att ha lyssnat på de borgerliga partiledarna i en och en halv timme gör jag följande reflexion: De borgerliga partierna är ganska bra på att opponera, men de var däremot rätt dåliga på att regera. Egentligen är det tvärtom när det gäller socialdemokraterna. Vi var kanske inte världens bästa oppositionsparti, om jag skall vara ärlig. Men vi är rätt bra på att regera. På något sätt har vi nu funnit våra naturliga roller — borgerligheten opponerar, socialdemokraterna regerar, och då går det bra för Sverige.

Herr talman! Jag hör att talmannen trots sin upphöjda ställning fortfarande har ett visst inflytande över den socialdemokratiska gruppen i vissa hänseenden. Men applåder har sina risker. Man måste ju veta vilken del av anförandet som man applåderar. Skulle ni applådera den del där Ingvar Carlsson sade att oppositionen är usel på att opponera eller skulle ni applådera den del där han sade att oppositionen var lysande just i denna roll? Det blev det senare, och jag ber att få tacka för det. Låt mig börja med att instämma i något som Lars Werner sade i inledningen till sitt anförande. Han tyckte att perspektiven hade krympt något i den svenska politiska debatten, att den blivit uppsplittrad mellan olika dagsfrågor som staplas på varandra. Tabellerna flyger förbi, och vi ser inte alltid sammanhangen. Jag tror att han har rätt och att vi har anledning att mera diskutera idéer, vägval och färdriktningar. I den delen var Ingvar Carlssons anförande alls inte ointressant. Men samtidigt försjönk det till det gamla vanliga. Han staplade anklagelser mot borgerligheten på varandra, och jag noterade att han t.o.m. återkom till sin företrädares gamla anklagelse mot Thorbjörn Fälldin för att denne medvetet skulle ha strävat efter att öka arbetslösheten i Sverige. I övrigt menade statministern att staten skulle svara för allt. Man kan sammanfatta vad han sade när det gäller den konkreta politiken med att det skall vara nej och stopp för alternativ i vården. Det skall vara nej och stopp för alternativ för barnfamiljerna när det gäller barnomsorgen. Det skall vara nej och stopp för ansträngningarna att bryta de olika offentliga monopolen. Sedan gav sig statsministern ut på vidderna med det mest klassiska av alla debattknep, nämligen försöket att bli helgon på andras påstådda synder. Han tecknade bilder av antalet Rolls Royce-bilar i Storbritannien, och det skulle vara ett avgörande argument för socialdemokratisk politik i Sverige. Det var elände i omvärlden och lycka i Sverige. Men titta litet noggrannare på omvärlden, Ingvar Carlsson! Titta på färdriktningen inom politiken i länder runt omkring Sveriges gränser. Där sänker man skatter, där avreglerar man, där försöker man skapa utrymme för expansion av tjänsteoch servicesektorn och där försöker man bereda vägen för det nya informationssamhälle som innebär så enormt många nya möjligheter för människorna. T.o.m. socialdemokratiska partier i omvärlden ägnar sig faktiskt åt omtänkande. Se på de socialistiska staterna, antingen den kommunistiska varianten eller de socialistiska länder i tredje världen som gynnas med mångmiljonbelopp ur de socialdemokratiska statskassorna. Även där sker omprövningar: sänkta skatter, avreglering, större utrymme för enskilda initiativ, mera av tilltro till den fria företagsamhetens möjlighet att erbjuda den utveckling som den också har gett vårt land. Ingvar Carlsson får ursäkta, men det finns faktiskt ett drag av Bresjnevsk förstelning i den svenska socialdemokratins ovilja att ompröva mycket av den politik som man faktiskt är villig att ompröva i andra länder. När statsministern kom till ekonomin talade han bara om hur det är i andra länder och hur det var förr, inte hur det skall bli i Sverige i framtiden, vilket jag tror är det som intresserar människorna. Han ironiserade över att jag sagt att Sverige hade tur 1986 och menade att det som hände då på något sätt var socialdemokratins förtjänst. Ja, jag har höga tankar om svensk socialdemokrati, det skall jag erkänna. Men jag tror inte att oljepriserna faller från 27 till 15 dollar, att de internationella räntorna faller så dramatiskt som de gjorde och att dollarkursen faller bara för att det är en socialdemokratisk regering i Sverige. Även socialdemokratin måste ställa in sig på att vi måste bedriva ekonomisk politik under omständigheter när vi inte har lika mycket tur som 1986. Nu är det faktiskt så att överskottet i bytesbalansen håller på att förvandlas till underskott. När inflationen nu ökar och när alla vet att prisstopp inte hjälper, när arbetslöshetssiffrorna faktiskt är oroande — om än nivån inte är alarmerande — när vi har en lång rad faktorer som visar på att vi går in i en mera bekymmersam tid, då talar Ingvar Carlsson om det som varit och om omvärlden men ger inga besked om hur det skall bli i framtiden. Herr talman! Så bara en avslutande reflexion. Det var mycket vi inte fick besked om. Mest anmärkningsvärt tyckte jag var att Ingvar Carlsson i sitt långa anförande inte gav ett enda besked om hur socialdemokratisk skattepolitik skall se ut i framtiden. Finns det någonting som alla samhällsdebattörer, alla ekonomer, alla politiker och alla vanliga människor är överens om så är det att vi behöver en skattereform och att den måste innebära en sänkning av skattetrycket. Detta är den kanske viktigaste uppgift som står på dagordningen i riksdagen under de kommande åren, och om detta sade Ingvar Carlsson inte ett ord.

Herr talman! Statsministern tog upp en del miljöfrågor och gjorde, om jag förstod hans inlägg rätt, gällande att vissa miljöproblem skulle ha nära samband med valet av politiskt system och regim. Jag har litet svårt att se att de exempel han gav skulle utgöra något bevis för det. Såvitt jag förstår grävdes tunnorna i Teckomatorp ner under en socialdemokratisk regering. Och olyckan i Bhopal inträffade i ett socialistiskt styrt land. Det finns verkligen inga garantier för att en socialdemokratisk regering skulle vara något skydd mot miljökatastrofer av det här slaget. Men vi är naturligtvis helt överens om att oavsett vilket politiskt system vi har skall vi med alla medel försöka bekämpa de miljökatastrofer och den miljöförstöring som pågår i alla länder i världen — i kommunistiska länder och i länder som har marknadsekonomi. Då är frågan: Vad vill Ingvar Carlsson göra bortom retoriken? Vilka konkreta åtgärder kan vi vänta oss från regeringen? Jag har tidigare haft anledning att ställa frågor om detta till Ingvar Carlsson, utan att få något svar. Men vi kan kanske i dag få besked på den här punkten. Är regeringen beredd att skärpa miljöskyddslagen på det sätt som naturvårdsverket har föreslagit och som innebär att det skulle bli lättare att belägga företag, som har förorenat mer än vad som är tillåtet, med böter — utan den krångliga rättsliga process som nu förekommer? Är regeringen beredd att sätta pris på miljön, innebärande att även företag som släpper ut föroreningar under de koncessionerade — tillåtna — nivåerna skall få betala för de föroreningarna, så att de har en morot för att ytterligare minska sina föroreningar? Är regeringen beredd att ge länsstyrelsernas naturvårdsenheter de resurser de behöver för att kunna övervaka att miljöskyddslagen följs? Detta är konkreta saker, och de är betydelsefulla för hur miljön i Sverige skall utvecklas. Jag skulle vilja ha ett besked i dag från Ingvar Carlsson, om han också är beredd att — som sagt — bortom retoriken göra någonting för att förbättra miljön i Sverige. Herr talman! Jag blir alltid lika förvånad när Ingvar Carlsson och hans partivänner går upp i talarstolar under debatter och påstår att vi skulle ha föreslagit en försämring av arbetslöshetsersättningen. Vi har aldrig föreslagit någon sådan försämring, och jag hoppas att Ingvar Carlsson efter det beskedet slutar att fara med denna osanning. Han är inte ensam inom socialdemokratin om att göra sådana påståenden, men det blir ju inte mera sant för att det är många personer som upprepar osanningarna. Ingvar Carlsson nämnde också att arbetslösheten var hög i borgerliga länder — som han uttryckte det — men inte i det socialdemokratiska Sverige. Det är riktigt att det finns olika traditioner i olika länder i världen och att det finns länder, både socialdemokratiskt styrda och borgerligt styrda i Europa och på andra håll, som har en hög arbetslöshet, medan vi i Sverige har en annan tradition; vi har med olika medel försökt bekämpa den öppna arbetslösheten. Men det är ett faktum, Ingvar Carlsson, att ingen gång under de sex borgerliga regeringsåren var arbetslösheten så hög som den har varit tidvis under de socialdemokratiska regeringsåren. Och inte under någon högkonjunktur efter kriget har arbetslösheten varit så hög som den är just nu. Jag tycker inte man kan peka på det som en odelad framgång för den socialdemokratiska politiken. Herr talman! Så här skriver Ingvar Carlsson i en av sina ljusa stunder: ”En ökad valfrihet inom den offentliga sektorn innebär i första hand att medborgarna själva skall avgöra vilken vårdcentral de vill komma till, vilken läkare de vill ha kontakt med, vilket dagis och vilken skola de vill skicka sina barn till.” Jag kan hålla med om det. Men jag skulle också önska att man kunde visa respekt för de människor som har fått den här valfriheten och som väljer att gå till en privat läkare eller att utnyttja en privat skola eller ett privat dagis. Min Jacob råkar vara en av de 102 000 ungar som föddes förra året, och jag kan i alla fall med all säkerhet säga att hans föräldrar skulle uppskatta att få den valfriheten. Visst ligger det en sanning i att ökad valfrihet kan missbrukas av de starka och väletablerade, skrev en känd socialdemokrat för ett tag sedan. Men invändningarna bygger också på en patriarkalisk misstro mot att vanligt folk vet vad de vill, både som vanliga konsumenter och som konsumenter av kommunal service. Vi måste tro på vår egen revolution för att kunna gå vidare. När skall Ingvar Carlsson överge sin patriarkaliska misstro mot vanliga människor och börja respektera dem som lika vuxna och myndiga att bestämma över sina liv som statsministern är att bestämma över sitt liv? Detta är några frågor där vi kanske skulle kunna få besked från statsministern i dag, om vi nu lämnar den allmänna retoriken.

Herr talman! Låt mig först säga att det känns ovanligt för mig att kreera den här rollen — och dessutom höra alla dessa ovationer som strömmar mot oss; det är vi inte vana vid. Så länge Ingvar Carlsson söker måltavlor utanför landets gränser tycker jag att det är svårt att känna sig träffad. Detta med erfarenheter från andra länder har ju flera aspekter. Och om det har någonting att göra med svenska förutsättningar och svenska traditioner kan det väl ge oss något. Jag tycker att det är riktigt att framhäva vårt lands stora internationella beroende. Det är självklart att vi påverkas starkt av oljeprisers uppoch nedgång, av dollarkursers uppoch nedgång, av den internationella räntenivåns uppoch nedgång. Jag vet inte om detta räknas in i turkvoten — eller vad det handlar om. Men jag tycker att det borde vara ett intresse för oss alla att försöka jämföra hur det ser ut under olika tidsperioder i de här avseendena och utifrån denna seriösa och faktaspäckade grund dra slutsatser om den svenska politiken och vår förmåga att sköta den. Nu har jag förstått att det är helt andra grunder som skall tillämpas. Men O.K., bara för att visa att jag också tycker att det är viktigt att se till vad som händer i omvärlden vill jag helt instämma när statsministern protesterar mot USA:s återupptagna kärnvapenprov. Det är fråga om ett nederlag för freden och för alla människor som skall leva på den här planeten. När det gäller sysselsättningen tycker jag att statsministern är långt ute på osaklighetens grund. Dessutom har vi ju haft ett sämre sysselsättningsläge, mer öppen plus dold arbetslöshet i Sverige under de socialdemokratiska regeringsåren 1982-1986 än vi hade under de icke-socialistiska regeringsåren. Det är ett faktum som borde säga oss något. Alla är väl överens om att konjunkturen är bättre i dag än vad den var 1976— 1982. Och det handlar inte om försumbara skillnader; det handlar om skillnaden mellan 3,9 96 i genomsnitt under våra regeringsår och 5,3 26 under åren från 1982. Jag tycker att det är sådana fakta som man bör ta upp. Ingvar Carlsson talar om pensionärerna, och jag förstår att han är något irriterad över att vi kritiserar regeringens fördelningspolitik i det avseendet. Jag tycker att Ingvar Carlsson gav ett utomordentligt gott exempel på vad den fördelningspolitiken innebär. Han talar om att vissa pensionärer får 9 000 kr. mer per år. Men det finns andra pensionärer — och det råkar vara de som har det sämst i utgångsläget — som får 300-400 kr. mer per år med regeringens politik. Jag förstår inte hur man kan uppfatta detta som annat än en bekräftelse på att det finns betydande ojämlikheter i regeringens sätt att hantera våra pensionärer. Att sedan en del pensionärer förmodligen är mer anspråkslösa, mer förnöjsamma, i centerledda kommuner — det bjuder jag på. Låt mig sedan säga att det är på tiden att socialdemokraterna inser och accepterar att Sverige är en parlamentarisk flerpartistat. I en flerpartistat finns det flera partier. Det är nu så, även om socialdemokraterna inte gillar det. De vill tydligen att flerpartisystemet skall fungera som ett tvåpartisystem; det skall bara finnas ett alternativ till socialdemokratin för att de skall vara nöjda. Men nu finns det flera partier därför att väljarna vill ha det så. Ville de inte det, så skulle de inte rösta som de gör. Och så länge väljarna fördelar sig på flera partier kommer det att finnas flera partier. Den grundläggande principen i ett flerpartisystem är att partierna redovisar sina program var för sig och går till val på sina resp. program. När väljarna har sagt sitt på valdagen är det partiernas uppgift att forma en regering som kan enas om ett regeringsprogram. Det är denna linje som vi följer och som vi också tänker följa allt framgent. Inget enskilt parti kan forma en regeringspolitik helt enligt sitt eget program, om inte partiet fått mer än 50 26 av rösterna i valet. Man får förhandla och kompromissa med andra partier för att få igenom så mycket som möjligt av den egna politiken. Den regeln gäller också socialdemokraterna, och den gäller i hög grad också socialdemokraterna här i riksdagen och nu under den kommande våren. Hur skall ni annars kunna få majoritet för de förslag som ni har lagt fram och som ni inte har majoritet för i nuläget? Samtliga oppositionspartier går ju i vissa fall på avslagslinjen. Detta, Ingvar Carlsson, är också svaret på den fråga som vi fick om prisstoppet. Vår inställning är alldeles klar: Vi kan acceptera prisstopp i en tvångssituation, som uppstått på grund av verkningar utifrån. Vi talar för oss själva, andra får tala för sig.